Fru talman! Den kommande debatten avhandlar tre motioner med förslag för att motverka konjunkturförsvagningen. Förslagen innebär finanspolitiska stimulanser för 2009. Regeringen aviserade den 5 december sin avsikt att lämna en proposition till riksdagen i slutet av januari månad och där föreslå åtgärder för att stimulera ekonomin. Finansutskottet har ansett att regeringens förslag bör avvaktas och avstyrkt motionsförslagen. I betänkandet finns elva reservationer och ett särskilt yttrande.

Fru talman! Sången får vänta tills vi har ajournerat oss för juluppehåll, eller hur? Jag vill i stället börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 7. Jag vill till samtliga talmän, till samtliga ledamöter och hela den fantastiska kanslipersonal som vi har både i finansutskottet och i riksdagen som helhet önska en riktigt god jul, en vilsam sådan, så att vi återsamlas fulla av energi. Vi har precis bara för någon timme sedan fått Konjunkturinstitutets senaste bedömning av svensk ekonomi. Det är ett mycket allvarligt läge som vi är inne i. Konjunkturinstitutet bedömer att arbetslösheten kommer att nå 9 procent 2010, skyhögt över de siffror som gällde när de borgerliga partierna tog över regeringsmakten hösten 2006. Konjunkturinstitutet varnar för att arbetslösheten blir ännu högre om regeringens passiva politik ligger fast. Bedömningen från Konjunkturinstitutet är att jobben blir närmare 150 000 färre. Det är lika många färre som det antal jobben ökade med det sista året Socialdemokraterna satt vid regeringsmakten, oktober 2005-oktober 2006, en ökning av sysselsättningen på 153 000 personer. Nu sjunker det i snabb takt. Konjunkturinstitutet bedömer också att bnp nästa år minskar med 0,9 procent. Vi har inte haft en sådan utveckling av ekonomin, ett sådant bnp-fall, sedan 1993 - en period i svensk ekonomi som många av oss minns som en mycket svår utveckling för Sverige. Dessutom säger Konjunkturinstitutet att socialbidragen ökar. Socialstyrelsen bedömer att socialbidragen det senaste året har ökat i 65 procent av landets kommuner. Vi har under debatten på förmiddagen fått höra att socialbidragen inte ökar. Jag är ledsen, men socialbidragen ökar. Arbetslinjen från Moderaterna och de övriga borgerliga partierna har alltmer utvecklats till en socialbidragslinje. Konjunkturinstitutet säger också mycket tydligt att det måste komma ett tillskott till kommunernas ekonomi. Annars går de in i en period av uppsägningar. Vi har under förmiddagen fått höra att ett extra tillskott till kommunernas ekonomi bara skulle vara ett incitament för kommunerna att slösa med resurser. Nu ska det effektiviseras. Det finns det sannerligen förutsättningar för om man ska titta på de prognoser som nu ser ut att komma för kommunerna, nämligen behovet av att säga upp personal. Samtidigt bedömer Konjunkturinstitutet att vi går mot mycket stora underskott i offentliga finanser, 2 1⁄2 procent 2010. Många förutspår ännu större underskott än så. Det är sannerligen en scenförändring vi har gått igenom de senaste två åren. Jag måste säga att jag är än mer övertygad om att den styråra i svensk ekonomisk politik som socialdemokratin har stått för, som vi har skapat, nämligen överskottsmålen, att i goda tider skapa stora överskott i offentliga finanser för att kunna klara dåliga tider, är en styråra med högsta relevans också i framtiden. Den borgerliga regeringen ärvde mycket stora offentliga överskott. Man genomför mycket stora skattesänkningar, över 80 miljarder i skattesänkningar i mycket snabb takt under de år när högkonjunkturen var som allra hetast. Man lyssnade inte på Riksbanken som sade: Lugna ned er! Går ni vidare med den här politiken under högkonjunkturen stiger inflationen, räntorna stiger. Tänk om de resurserna hade funnits till förfogande när vi nu går mot mycket stora underskott i offentliga finanser. Man förmådde inte att hantera högkonjunkturen. Den tiondel i Sverige som har det bäst ställt fick i kronor och ören mer än 60 procent av hushållen i Sverige. Det var en fest som pågick under två år men som nu närmar sig sitt slut. Två av tre företag, enligt Svenskt Näringslivs företagspanel, planerar att minska antalet anställda under de kommande sex månaderna. Under de senaste höstmånaderna, fram till nu, har 50 000 personer varslats om uppsägning. När man lyssnade på de borgerliga företrädarna på förmiddagen lät det som om jobben kommer. Det är som en skiva som har hakat upp sig. Arbetslösheten minskar, jobben kommer, utanförskapet minskar - men så ser det ju inte längre ut. Det var högkonjunkturen som blåste in från 2005, 2006, 2007 och halva 2008, men nu ser utvecklingen helt annorlunda ut. Antalet arbetslösa är nu högre än när den borgerliga regeringen tillträdde. Det är 25 000 fler arbetslösa i november 2008 än november 2006. Ungdomsarbetslösheten överstiger nu 20 procent. Jag hade glädjen att få lyssna på finansminister Anders Borg för nästan exakt två år sedan. Där intervjuades den alldeles färske finansministern. Finansministern mumlade och ville inte riktigt svara. Nej, det var nog den socialdemokratiska regeringens förtjänst. Men när skulle de jobb komma som skulle vara finansministerns förtjänst, den ekonomiska politik som han bedriver? Ja, det skulle ta ett tag förstås. Men när? Pressad kom svaret att det skulle ta ett par år. Två år. Man måste nästan vara ledarskribent på Svenska Dagbladets ledarsida för att känna att de jobb som kom var den borgerliga regeringens förtjänst. Det var de som skrev en fantastisk ledarkrönika som handlade om att till och med de jobb som kom det sista året under den socialdemokratiska regeringen var den borgerliga regeringens förtjänst. Varför det? Jo, för den pura förväntningen om en borgerlig regeringen gjorde att antalet sysselsatta ökade med 153 000 året innan den borgerliga regeringen tillträdde. Lyssnar man på den borgerliga majoriteten i kammaren skulle man tro att samtliga vikarierar på Svenska Dagbladets ledarsida. Två saker är oerhört viktiga nu. Det är höstens lärdom som verkligen står på sin spets. Den ena är att finanskrisen måste hävas. Det är en internationell kris med rötter i den amerikanska bolånekrisen som vi varnade för under ett och ett halvt års tid men som konsekvent viftades bort av finansministern och den borgerliga majoriteten. Det var en allvarlig kris, och den har svept in över hela världen. Den andra saken är att det också måste vidtas åtgärder på hemmaplan. Regeringen har lagt fram ett garantiprogram som är uppenbart felkonstruerat. Det innebär att om banker går med får de högre upplåningsräntor än om de står utanför. Annars kommer detta inte att fungera. Något obligatorium var inte nödvändigt. Det här kan inte fortgå. Majoriteten måste förstå att det vi går igenom nu är ett stålbad för små och medelstora företag. Det innebär att de små och medelstora företagen trängs ut av bankerna. Det ska vara en generell bankgaranti och kapitalinjektioner till bankerna så att de kan möta den ökande kreditefterfrågan. Annars fortsätter konkursvågen som nu börjar välla in. Jag tycker inte efter nio veckor att regeringen har skött finanskrisen bra. Det var ett samarbete som resulterade i en mycket snabb hantering i riksdagen med mycket breda mandat för regeringen att agera, och sedan nio veckor av passivitet. Det andra som är lärdomen från dessa två år är haveriet för regeringens jobbpolitik. Vad är själva kungslinjen i majoritetens jobbpolitik? Jo, det handlar om arbetslöshetsförsäkringen. Det är den som ska göras så dålig och omfatta så få så att de sänker sina lönekrav och därmed kommer i sysselsättning. Vad har nu effekterna av denna a-kassepolitik som skulle skapa många nya jobb blivit? I bästa fall får de leva på 7 000 kronor i månaden brutto i garantibelopp. Det har finansministern sagt är väl anpassat för att man ska klara sig. Det är en hård politik mot människor som jobbat ett helt yrkesliv och kastas ut i arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen är nu så dålig att man kan få kanske hälften av sin lön i a-kassa, om man har rätt till a-kassa. Det är en otrygghetschock ni har sänt genom Sverige som bidrar till att försämra konjunkturläget. Det är den sämsta möjliga konjunkturpolitiken att möta denna djupa recession med att ha knuffat undan en halv miljon människor ur försäkringen och erbjuda dem i bästa fall 7 000 i månaden. Alternativet är socialbidraget. Det innebär dessutom - och det har TCO påpekat tydligt - att kommunernas ekonomi försämras ännu mer eftersom kostnaderna för socialbidragen ökar. TCO bedömer att detta kan innebära socialbidragskostnader och övriga kostnader för kommunerna på 2 miljarder kronor. Låt mig vända mig till majoriteten i kammaren och konstatera att det ni har gjort med arbetslöshetsförsäkringen är det största politiska misslyckandet i modern politisk historia i Sverige. Ansvaret för att människor står utan skydd när vi går in i en recession vilar mycket tungt på er. Under högkonjunkturen har ni berömt er för att det var den borgerliga regeringens förtjänst att jobben kom till. Det gick inte många veckor förrän Maud Olofsson och resten av statsråden och majoriteten i kammaren berättade om att vartenda jobb var regeringens förtjänst. Vilken trovärdighet har man med den typen av politisk hållning? Det har varit Amspolitik. Min bedömning är att ni kommer att tvingas återkomma med Amspolitik. Småföretagarna kläms åt rejält med höjda arbetsgivaravgifter. Samma politik återigen, trots att ni då hade mycket tydlig kunskap om att Sverige var på väg in i en lågkonjunktur - som KI sade i somras. När jobbkrisen har fördjupats under hösten har det varit en bedövande passivitet från regeringen med reellt funktionella åtgärder för att möta arbetslöshetskrisen. Pressade kom ett magert paket från en motvillig regering för några veckor sedan. Konjunkturinstitutet sade också mycket tydligt att det inte räcker. Regeringens egen rådgivare professor Lars Calmfors har sagt att det för med sig större risker att vara så passiv som regeringen är nu än att göra för mycket. Vad händer när man är så passiv inför arbetslöshetskrisen? Jo, fler blir arbetslösa. Offentliga finansers underskott ökar ytterligare, och ni riskerar att hamna i ett läge där ni inte kan hantera den offentliga ekonomin 2009 och 2010. I dag säger Konjunkturinstitutet att det behövs ytterligare stimulanser på 15 miljarder 2009 och 50 miljarder 2010 för att inte råka illa ut på arbetsmarknaden framöver. Det behövs investeringsstöd för byggandet av hyresrätter. Det behövs renovering av miljonprogrammen så att arbetslösa byggjobbare kan bidra till att rusta oss väl inför den klimatkris vi är på väg in i. Det är bra, men det behövs mer, till exempel investeringar i järnvägar och vägar. Barnfamiljer, studenter och pensionärer, de hushåll som har det mest trångt, behöver stimulanser. Höj studiemedlen så att studenterna får möjlighet till lite mer konsumtion. Sänk skatten för pensionärerna, i stället för den straffbeskattning ni har infört under den här mandatperioden. Dessutom skulle bostadstillägg för pensionärerna göra att de som har det sämst ställt får lite mer att röra sig med. Barnbidragen för barnfamiljerna är ett mer effektivt instrument för att stimulera hushållen än era stora skattesänkningar för dem som tjänar bäst. Stimulera småföretagandet. Sänk arbetsgivaravgiften för småföretag, men satsa också så att de kan gå ut på exportmarknaderna. Satsa mer på forskning och utveckling. Utbildningsfrågan har ni bortsett från under era första två år. Det är så oerhört viktigt att ni inte låter dessa kanske ett par hundra tusen människor som kastas ut i arbetslöshet passiviseras. Det behövs breda satsningar på vuxenutbildning, möjligheter till eftergymnasial utbildning och att se till att människor får tillbaka framtidshopp och framtidstro genom breda utbildningsinsatser, inte minst för ungdomarna. Det är nu 18 000 ungdomar som ni passiviserar i det ni kallar ungdomsgarantin. Det är oerhört viktigt i ett sådant här skede. Kommunernas ekonomi har vi diskuterat under förmiddagen, och det är uppenbart att majoriteten inte förstår vad som är på väg att hända. Sveriges Kommuner och Landsting larmar om situationen. Akademiska sjukhuset i Uppsala är i samma situation liksom Sahlgrenska i Göteborg. Det krävs mycket tydliga insatser för att kommuner och landsting ska kunna behålla sin personal och inte späda på arbetslösheten i dessa svåra tider. Det ger arbetsro åt välfärdssektorn. Men till slut hamnar ni väl återigen i ett skattesänkningsprogram, det som breda grupper av ekonomer och experter säger är icke verkningsfullt i detta läge. Gör inte det! Förstå att stimulanser måste sättas in och riktas mot de områden där de ger effekt och där de ger jobb! Sverige kan bättre. Tack och god jul!

Fru talman! Jag vill också önska alla en god jul och ett gott nytt år. Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 5 och 8. Jag skulle också inledningsvis vilja ge några lovord till Socialdemokraterna som har tagit initiativet i den här frågan, ett initiativ som en ansvarsfull regering borde ha tagit i den här allvarliga situationen. I stället har vi en regering som pratar om en superbudget. Ja, alla med någorlunda intellekt kvar förstår att den redan är passé, förbispelad, förbrukad. Men det blir väl så här när teoriboken inte längre ger några råd som stämmer överens med verkligheten. Vi har en majoritet som har gått vilse i ideologiska irrläror. Under en lång tid har det pågått en debatt om betydelsen av att reglera den offentliga sektorns ekonomi och utrymme. EU, EMU och Sverige har alla sina regelverk för att den offentliga sektorn inte ska ta för stor andel av ekonomin. Men inte är det väl den offentliga sektorn som ställt till med finanskrisen? Nej, det är effekten av nyliberalismens framfart, och bolånekrisen är bara en effekt av nyliberalismen, när nyliberalismen har segrat och det har varit rådande att marknaden ska sköta sig själv, samhället och demokratin träda tillbaka. Och Alan Greenspan, profeternas profet bland alla nyliberaler, har kanske en hel del att fundera över och en hel del på sitt samvete i dagsläget. Den finanskris vi nu har beror på en girighet som är inbyggd i systemet. Det är den som har gjort att hela världsekonomin nu har tarmvred, hjärnblödning och hjärtinfarkt på samma gång. Inkomstskillnaderna är gigantiska, och regering efter regering får sätta in extra insatser. Vi borde faktiskt i stället diskutera hur nyliberalismen har skadat hela samhällssystem, enskilda individer och seriösa företag, det vill säga orsakerna till att vi har tvingats lägga fram de här tilläggsbudgetarna i Sverige men också i många andra länder. Anders Borg pratar i stället om ordning och reda i statsfinanserna och om det utmärkta utgångsläge Sverige har före andra länder. Och visst ska vi vara glada över det. Men att låta pengarna ligga i sina fack vore förödande för svensk ekonomi och för arbetslösheten. Det går inte längre att låtsas som att inga insatser är billigast eller att det inte skulle kosta något med passivitet. Sanningen är den att det är dyrare att göra för lite än för mycket i den situation som vi nu befinner oss i. Det är de allra flesta ekonomer dessutom överens om, från Lars Calmfors, Svenskt Näringsliv, Handels och TCO. Dyrt kommer det att bli i åratal framöver om vi får massarbetslöshet och stora nedskärningar i välfärden och om sunda företag tvingas gå omkull för att inga stimulanser för ökad efterfrågan sätts in. Det blir långt mycket dyrare än om vi skulle lägga någon miljard för mycket i något stimulanspaket. Självklart handlar det också om vad pengarna används till. Generella sänkningar av arbetsgivaravgifter eller stora generella skattesänkningar leder helt fel. Det är indirekta åtgärder som är både dyra och ineffektiva. Men investeringar i välfärd, järnväg, bostäder eller energiomställning skapar både jobb och ökad efterfrågan direkt. Det är också vad Vänsterpartiet har föreslagit. Passivitet kostar samhällsekonomiskt och individuellt. Som jag sade har Vänsterpartiet föreslagit en hel rad åtgärder. Vi hade alla de åtgärderna i den budget vi lade fram i höstas, men där hade vi också satsningar på vägunderhåll och en miljöteknikfond. Vi föreslog höjda garantipensioner, höjt underhållsstöd, bostadstillägg och höjda studiemedel. Vi vet att ekonomiskt eftersatta grupper behöver resursförstärkning i plånboken eftersom många av dem har en egen finanskris varje dag. Men vi vet också att människor som har det knapert ekonomiskt använder sina pengar till eftersatta behov, och då ökar efterfrågan i ekonomin eftersom vinterjackan köps in, håret klipps och kanske till och med tänderna kan lagas. Vi föreslog också i höstas som enda parti höjda generella statsbidrag till kommuner och landsting, för signalerna var tydliga redan då. Men vi föreslog också en kraftig sänkning av a-kasseavgiften så att alla skulle ha råd att vara med. Vi föreslog en nivå på 60-70 kronor, och vi höjde golven och taken så att 80 procent skulle få ut 80 procent av sin tidigare lön. Om det hade vunnit gehör skulle en varslad Volvoarbetare, som nu kanske har blivit uppsagd, få ut 4 800 kronor mer i månaden. Nu har vi lagt fram kompletterande förslag för att motverka effekterna av den kris som vi nu befinner oss i och som kommer att djupna. Arbetslösheten riskerar att bli 9 procent - 145 000 fler arbetslösa. 50 000 har varslats under hösten. Sveriges Kommuner och Landsting pratar om att 20 000 jobb i välfärden hotas av de försämrade ekonomiska villkoren. Två av tre kommuner beräknas varsla nästa år. Var tredje kommun beräknas ha underskott redan i år. Och redan innan de nya siffrorna kom hade hälften av landstingen planerat att lägga varsel. Men Odell och Borg nekar Sveriges Kommuner och Landsting höjda statsbidrag eller extra stimulanser, trots att ordföranden, moderaten Anders Knape, vädjar till regeringen. Nej, Odell och Borg nekar och lägger pengarna i ordning och reda i bankfacket i stället. Men Borg kan tänka sig några eventuella skattesänkningar för dem som har turen att ha ett jobb. De arbetslösa, de sjuka och pensionärerna ska fortsatt straffas, enligt högerideologin. Skattesänkningar som föreslås och som har genomförts - det är en 100-miljardersspärr vi har passerat - får betalas varje dag av en uppsagd Volvoarbetare, verkstadsindustriarbetare eller välfärdsarbetare i form av ökad ekonomisk otrygghet och i form av sänkt a-kassa. Det är den a-kassa som regeringen har misshandlat så kraftigt att redan i dag får var tredje arbetslös endast 5 500 kronor i månaden, och det innan alla varsel fallit ut. Maud Olofsson sade i tisdags: Ja, men de får väl skylla sig själva. Borg säger att det här är en rimlig nivå att leva på. Thomas Östros sade att det var ett politiskt stort misslyckande. Så kan man se det. Men det är inte ett misslyckande, utan det är medveten politik av högerregeringen byggd på rå cynism, en människosyn som är helt förkastlig. Jag vet att vi alla i oppositionen är helt överens om att denna extraordinära situation kräver extra stort ansvarstagande och är oerhört besvikna på den regering som nu sitter. De verkar inte ens inse att det krävs insatser utöver det vanliga. Tänk om alla de investeringar som kommunerna hade planerat fryser inne! Tänk om alla varsel som kommuner nu kanske tvingas lägga på grund av att statsbidragen inte höjs faller ut! Då förvärras den här lågkonjunkturen ännu mer. Vänsterpartiet har föreslagit ett konjunkturellt investeringsstöd till kommuner och landsting för att de ska kunna göra investeringar som är planerade men inte kan genomföras på grund av en försämrad ekonomi, eller få del av om de tidigareläggs. Vi avsätter 8 miljarder, och staten ska stå för 20 procent av medfinansieringen. Det kan användas för skolor, sjukhus, el, vatten, fjärrvärme, vägar eller bostäder, och det ska särskilt gynna miljö och energieffektiviseringar och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 1 byggmiljard ger ungefär 1 000 arbetstillfällen. Det hade varit ett bra sätt att motverka byggarbetslösheten. Vi föreslår också ett utökat ROT-avdrag på 3 miljarder kronor, men inte ett sådant ROT-avdrag som regeringen har föreslagit eftersom det faller ut på följande sätt: Om jag bor i ett radhus och är gift eller sambo och vi ska laga taket kan vi få 100 000 kronor i rabatt. Men om en granne som är ensamstående ska laga sitt tak då får hon bara 50 000 kronor i rabatt. Det är en ren diskriminering. Förutom ökade statsbidrag till kommunerna och investeringsstöd vill vi att regeringen ska undersöka möjligheterna att via Riksgälden ordna en kreditfacilitet för kommunsektorn. Det skulle avlasta banksektorn och även möjliggöra för de kommuner som i dag nekas lån via bankerna att få sina behövliga krediter. Vi föreslår en extra utbetalning nu i december månad av barnbidraget, och det skulle också omfatta studiebidraget till gymnasieungdomar och alla de familjer som i dag tvingas leva på socialbidrag. Det är ett förslag som skulle glädja många barn och barnfamiljer i juletider och vara mycket välbehövligt. I finanskrisens spår har företagens möjligheter att få tillgång till kapital kraftigt försämrats. Det är ett allvarligt hot mot utvecklandet av nya idéer, bärkraftiga företag och nya jobb. I ett läge där kapitalmarknaden inte längre fungerar eller inte vill ta sitt ansvar måste staten gripa in. Staten har en viktig uppgift att fylla för att säkra långsiktig finansiering och teknikutveckling. Vi föreslår därför att en riskkapitalfond bildas genom en extra utdelning från Vattenfall på 5 miljarder kronor. Vi föreslår också att bankernas ensidiga rätt att säga upp lån ska tas bort. I dag går staten in med skattemedel för att finansiera små och medelstora företag som har svårigheter att få lån. Men vi tillåter fortfarande att bankerna ensidigt säger upp lån för företag som sköter sig och inte har gjort något fel. Det är bara de ekonomiska förhållandena i omvärlden som har förändrats. Företagen får inte ens nyttja den checkkredit som de faktiskt har blivit beviljade tidigare. Det som vi gör med skattepengar motverkas av banksektorn. Men vi, alltså staten, äger också en bank, nämligen SBAB. Om vi hade en regering som företrädde ett klokt bankägande skulle den låta SBAB pressa och sänka bolåneräntorna. Det har TCO föreslagit, och vi tycker att det är ett mycket bra förslag. Det skulle också sätta en press på övriga aktörer på bolånemarknaden. Men enligt en del bedömare försämras SBAB:s upplåningsvillkor av den osäkerhet som råder kring en eventuell utförsäljning. Denna osäkerhet skulle regeringen snabbt kunna sätta stopp för genom att avbryta försäljningsplanerna. Vi behöver ett ökat statligt bankägande eftersom ägande ger makt och möjligheter att vrida utvecklingen, och det behövs inte minst nu när utlåningen inte fungerar. Jag måste erkänna att det faktiskt är lite småroligt att det har visat sig att vi i finansutskottet har en liten smygsocialist bland oss. Carl B Hamilton, Folkpartiet, har nu anslutit sig till Vänsterpartiets förslag om ett ökat statligt bankägande. Även han har kommit till insikt. Man skulle kunna säga: Sent ska syndaren vakna. Men välkommen i det röda laget, Carl. Det är härligt när smygsocialister framträder i ljuset. För att förhindra varsel och uppsägningar bör staten erbjuda ekonomiskt stöd till fortbildning av anställda i branscher med tillfälligt sviktande orderingång, till exempel fordonsindustrin. Det har IF Metall föreslagit, och vi har det också med i vår motion. Det betyder att anställda under den tid som de inte behövs i produktionen i stället skulle beviljas studieledighet. När studierna sedan är genomgångna ska de kunna gå tillbaka till sina jobb. Företaget finansierar utbildningen, och staten står för ersättning till de studerande. Vi vill också ha fler kvalificerade yrkesutbildningar och fler högskoleplatser. Vi anser också att om det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat ska man kunna erhålla aktivitetsstöd under ett år för högskolestudier. Vi vill också understryka betydelsen av att tidigarelägga de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Regeringen borde omprioritera insatserna så att mer fokus läggs på tidiga åtgärder i stället för att låsa alla resurser till olika former av garantier och åtgärder för långtidsarbetslösa. Många unga kommer också att bli arbetslösa, och många unga är redan arbetslösa. Det är deras visstidsanställningar som inte förlängs, och det syns inte i någon varselstatistik. De unga som löper allra störst risk att bli långvarigt arbetslösa och som har särskilt svårt att hitta ett jobb är de som inte har klarat gymnasiet. Det beräknas bli många fler ungdomar. Det kommer att vara ungefär 120 000 till inom tre år som inte kommer att ha fullständiga gymnasiebetyg. Vänsterpartiet föreslår därför en särskild utbildningssatsning för långtidsarbetslösa unga som saknar gymnasieutbildning - ett kunskapslyft för unga. Vi vill även betona den ökade betydelsen av tidiga insatser när det gäller unga arbetslösa. Arbetsförmedlingen vill inte vänta fem sex månader, som de tvingas till i dag, med att erbjuda insatser för arbetslösa ungdomar. Man vill kunna erbjuda praktik eller utbildning inom 14 dagar, vilket vi också föreslår. Fru talman! Vi närmar oss jul, och alla har önskelistor. Jag har tre saker på min önskelista: Låt oss hoppas att nyliberalismen är begravd och att den eran nu är över. Låt oss hoppas att fler smygsocialister kliver fram i ljuset. Låt oss hoppas på ett paket som kanske kommer lite längre fram. Men jag ska vara snäll så länge så kanske det går i uppfyllelse. Jag ska i alla fall göra allt vad jag kan - vi är nog många i denna kammare och utanför den som svettas varje dag under den borgerliga regeringens tyranni - för att vi ska byta både regering och politik 2010.
Fru talman! Det var med anledning av den snabbt och kraftigt försämrade konjunkturutvecklingen som vi i Miljöpartiet lämnade in en motion med anledning av särskild händelse, precis som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gjorde, och det är därför som vi har denna debatt i dag. Det gjorde vi för att vi anser att riksdagen omedelbart bör ta initiativ till kraftfulla åtgärder för att möta det försämrade konjunkturläget. Regeringen har länge varit handfallen inför den snabba förändring som vi nu ser på arbetsmarknaden. Man har nu aviserat att förslag kommer i januari. Men det är tyvärr alldeles för sent, och det saknas väldigt många viktiga delar. Det som framför allt lyser med sin frånvaro är nödvändiga förstärkningar för kommuner och landsting och investeringar som skulle kunna bidra till en nödvändig omställning samtidigt som de också ger jobb. Vi i Miljöpartiet presenterade redan i vår budgetmotion åtgärder som syftar till att underlätta med anledning av konjunkturnedgången och den vikande arbetsmarknaden. I motionen om ytterligare stimulansåtgärder har vi dessutom presenterat åtgärder för 10 miljarder ytterligare för både år 2009 och 2010. Vi föreslår bland annat höjningar av statsbidragen till kommuner och landsting, investeringar i klimatåtgärder, energieffektivisering och ett klimatsmart transportsystem samt sänkta arbetsgivaravgifter. Prognoser har länge visat på en kraftfull konjunkturförsvagning. Sysselsättningen faller kraftigt, arbetslösheten stiger, och tillväxten kommer enligt dagens prognos från Konjunkturinstitutet att visa på minus 1 procent 2009, och arbetslösheten kommer att vara runt 9 procent 2010. Det läge som vi nu går in i riskerar att utvecklas till något betydligt mer dramatiskt än en normal inbromsning av konjunkturen, dels för att riskerna för en kraftig konjunkturnedgång är så påtagliga, dels för att det är väldigt oklart vilka effekter som penningpolitiken har i dagsläget. På grund av den kraftiga konjunkturavmattning som vi nu går in i måste riksdagen besluta om ytterligare åtgärder. Vi från Miljöpartiet kritiserade regeringens finanspolitiska inriktning redan i samband med att budgetpropositionen lades fram. Stora delar av regeringens skattesänkningar har riktats till personer med väldigt höga inkomster samtidigt som man har gjort försämringar i socialförsäkringar som framför allt drabbar dem med låga inkomster. Det är en dålig politik, och den har bidragit till att människor i dag är sämre rustade att möta det konjunkturläge som vi nu upplever. Att man försämrar trygghetssystemen och ökar otryggheten för människor är inte bara mycket dåligt, det visar också på en människosyn som är cynisk och som vi från Miljöpartiet aldrig någonsin kan sympatisera med. Att man sedan i efterhand gör nya pudlar nästan varje vecka och går ut och talar om att man nog faktiskt ångrat sig lite och säger att man kanske tog i lite för mycket visar bara ytterligare hur ogenomtänkt och vårdslöst som denna regering hanterar såväl människors liv och vardag som svensk ekonomi och våra skattepengar. Snälla, låt oss slippa se en enda pudel till med ledsna ögon från den här regeringen! Lär er tänka efter före! Fru talman! Vi i Miljöpartiet presenterade i vår budgetmotion ett antal offensiva förslag som vi såg som nödvändiga nu när arbetsmarknaden försämras. Bland annat föreslog vi ett stort antal nya utbildningsplatser. Syftet var att skapa förutsättningar för fler att omskola sig när arbetslösheten stiger. Det både mildrar effekterna av lågkonjunkturen och gör att fler kan bli rustade att ta nya jobb när konjunkturen sedan vänder. Vi föreslog omfattande förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen samt satsningar på kommuner och landsting utöver de förslag som regeringen presenterade. Vi ville också ha sänkta arbetsgivaravgifter för små och medelstora företag, omfattande investeringar i infrastruktur och energieffektiviseringar samt höjt studiemedel. Vi menar att den inriktningen i Miljöpartiets budgetmotion hade lagt grunden för en politik som betydligt bättre än regeringens hade svarat upp mot de utmaningar som Sverige står inför. Miljöpartiet föreslog redan då en stor satsning på klimatsmart infrastruktur, på en väsentligt högre nivå än regeringens. Bland annat ingick en närtidssatsning på spårbunden infrastruktur. Underhållet av järnväg är eftersatt i Sverige. Nu bör dessutom ytterligare underhållsarbete snabbt sättas i gång, när konjunkturen vänt nedåt och mer ledig arbetskraft finns att tillgå. Bygginvesteringarna går nu snabbt ned. En beprövad och effektiv metod för att mildra effekterna av nedgång i byggkonjunkturen är ROT-avdrag. Det är bra att regeringen har aviserat ett ROT-förslag, men det är synd att man helt missar möjligheten att koppla det till miljösmarta och energibesparande åtgärder. Det är också helt otroligt att det inte omfattar hyresrätter. Hur tänker ni då? Är det ett ideologiskt ställningstagande, eller kommer det ännu en tvärvändning efter jul när ni varit lediga och insett misstaget? Vi har föreslagit ett ROT-avdrag som även omfattar flerbostadshus och som syftar till miljöförbättringar. Vi föreslår att avdrag ska kunna medges för bygginvesteringar där bra miljövänliga material används, för energieffektiviseringar och för investeringar i bättre inomhusmiljö. Vi föreslår också att man nu tar chansen och gör en insats med energieffektiviseringar även i statens eget fastighetsbestånd. Vi har också tidigare i vår budgetmotion föreslagit ett teknikneutralt investeringsstöd för åtgärder som kan leda till energieffektiviseringar både i enbostadshus och i flerfamiljshus. Bostadssektorn står i dag för ungefär en tredjedel av Sveriges energianvändning och orsakar också en stor del av utsläppen av växthusgaser. För att rejält minska bostäders klimatpåverkande utsläpp behövs stora energibesparande åtgärder i hela bostadsbeståndet de kommande åren. Det behövs ingen komplicerad teknik för att bygga energieffektivt. Flera goda exempel visar att det går att bygga extremt energisnålt på ett lönsamt sätt. Framför allt de bostäder som byggdes inom miljonprogrammet står nu inför omfattande renoveringsbehov. Många av husen har dålig energiprestanda. Nu finns en unik chans att snabbt och kostnadseffektivt minska energianvändningen samtidigt som vi kan skapa jobb. Inom en period på 15-20 år framåt måste merparten av miljonprogramsbeståndet renoveras. Enligt Boverket måste renoveringstakten öka från nuvarande 20 000-25 000 till 65 000 lägenheter per år. Miljonprogrammets bestånd är dessutom särskilt gynnsamma för energibesparande åtgärder. De är många, de är energitekniskt lika varandra och det omfattande renoveringsbehovet gör att man får samordningsvinster. Eftersom renoveringscykeln i denna typ av bostäder är ungefär 40 år måste vi ta den unika möjligheten att vidta dessa energiåtgärder nu, så att vi inte låser in oss i en gammal lösning i 40 år till. Fru talman! Arbetslösheten kommer under 2009 att stiga kraftigt, och det är de unga som särskilt kommer att drabbas. Vi föreslog i vår budgetmotion att antalet utbildningsplatser inom arbetsmarknadspolitiken skulle förstärkas kraftigt för att möta den vändande konjunkturen. Vi föreslog också fler högskoleplatser samt satsningar på kommunal vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning. Vi föreslår nu ytterligare 1 miljard för arbetsmarknadsåtgärder. För Miljöpartiet går skapandet av nya jobb och hållbar utveckling hand i hand. Vi menar att den konjunkturnedgång som vi nu ser framför oss innebär en möjlighet till offensiva åtgärder som också kan skapa förutsättningar för hållbar utveckling. När konjunkturen nu bromsar in och kommunernas och landstingens skatteintäkter förväntas minska på grund av ökad arbetslöshet och lägre sysselsättning finns det en stor risk att kommuner och landsting kommer att bli tvungna att skära i sina kostnader. Detta riskerar att ytterligare försämra konjunkturutvecklingen då det i många fall kommer att leda till uppsägning av personal. Regeringen verkar vara helt oförstående för de problem som kommer i kommuner och landsting och fullständigt ovillig att bidra till att ge bättre förutsättningar att möta framtiden. Vi föreslår en permanent höjning av statsbidragen med 5 miljarder per år för att kommunerna nu inte ska börja planera för neddragningar i sin verksamhet som ytterligare driver ned konjunkturen. Det kommer att bli kraftiga nedskärningar, och då riskerar situationen att försämras rejält. Det är viktiga verksamheter som skola, förskola och äldrevård som då blir lidande. Det drabbar i slutänden barnen och våra gamla. Regeringens egen uppdaterade prognos från den 16 december visar att kommunsektorn får stora underskott 2010. SKL spår ännu större underskott, 7 miljarder, för kommun och landstingssektorn 2010. Enligt nya prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting kommer redan i år 60 kommuner och hälften av landstingen att gå med underskott. Redan i dag ser man dessutom att kommunerna och landstingen inte förlänger visstidsanställningar, vilket är det första steget för att minska kostnader. Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare krävt höjda statsbidrag med 3 miljarder 2009 och 5 miljarder 2010. I och med att skatteintäkterna reviderades ned ytterligare den 16 december uttalade Anders Knape att tillskotten nu måste bli ännu större än vad man tidigare begärt. Dessutom kommer de nya reglerna och det lägre antalet medlemmar i a-kassan att leda till ytterligare ansträngningar i kommunernas ekonomi. Svenska Dagbladet rapporterade den 17 december att sju av tio socialnämnder inte kommer att klara årets budget eftersom fler söker socialbidrag efter ändringarna i a-kassa och sjukförsäkring. Fru talman! Det finns väldigt stora brister i regeringens aviserade stimulansåtgärder. Åtgärderna leder inte till de nödvändiga strukturella förändringar som regeringen själv har sagt behövs. Den största åtgärden i ett volymperspektiv är förstärkningen av Arbetsförmedlingen med 1,1 miljard. Det sägs leda till att många fler ska få stöd och hjälp. Men insatserna verkar inte handla om några konkreta åtgärder eller utbildningsinsatser utan bara om gammaldags, passiva Amsåtgärder. Man föreslår ROT endast för småhus och bostadsrätter trots att det största behovet av renovering och energieffektivisering finns i hyreshus och i allmännyttan. En förstärkning görs av kvalificerad yrkesutbildning och yrkesvux, och det är bra. Det är i linje med vad vi tidigare föreslagit. Men volymerna är alldeles för små. I EU-kommissionens så kallade Barrosoplan lyfter man fram att de åtgärder som nu sjösätts i de olika länderna också bör leda till att klimat och miljömål lättare nås. Bland annat lyfter man tydligt fram byggnaders energieffektivitet och främjande av miljövänliga varor. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna "att vidta ytterligare konsumentinriktade åtgärder för att stimulera efterfrågan på miljövänliga varor". Fru talman! Den svenska regeringen visar inte på den insikt som krävs för att klara vare sig klimatkrisen eller jobbkrisen och följer inte heller EU-kommissionens intentioner. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 6 och 9.

Fru talman! Jag vill yrka bifall till majoritetens förslag i FiU12. Världsekonomin är i ett mycket bekymmersamt läge. Vi har gått från att tro att vi mötte en lågkonjunktur till att nu tala om en recession i världsekonomin. Anställda - exempelvis fordonsarbetare i Detroit, Rüsselsheim och Göteborg - känner oro inför julen. Hur ska det bli med jobbet? Hur blir det med framtiden? Många människor upplever just nu en bekymmersam situation, och det är svårt att se hur utvecklingen blir på längre sikt. Konjunkturinstitutet uttrycker det på följande sätt i dag: Den globala lågkonjunkturen och finanskrisen får stora effekter på den reala ekonomin i Sverige 2009. Så är det. Ett litet exportberoende land som Sverige drabbas, särskilt som vi ser att fordonsindustrin, som är stor och viktig för Sverige, drabbas hårt. Låt oss ta en bild från det gamla bondesamhället. Vi kan säga att man använde sommaren och hösten för att spara i förråden. Man sparar för att kunna ha detta under vintern. Särskilt om man bedömde att vintern skulle bli lång och kall gällde det att se till att förråden räckte under hela vintern. Det fanns de som inte sparade i förråden. Det fanns också de som sparade i förråden men som satte sprätt på alla godsakerna till jul och inte hade någonting kvar när vintern blev längre än normalt. Det finns en risk att vi har sådana politiska krafter även i det svenska samhället. Nu har vi att behandla ett betänkande som tar upp tre motioner från oppositionen med anledning av konjunkturavmattningen. Oppositionen klagar på att vi i alliansen, regeringssidan, inte gör tillräckligt. Thomas Östros, Socialdemokraternas ekonomiska talesman, säger i TT att regeringen sitter still, att vi inte tror att politiken har någon roll att spela i det här läget. Är vi passiva? Jag lyssnade på Sonia Karlsson, Socialdemokraternas talesman i den förra debatten om samhällsekonomi på utgiftsområde 2. Hon sade att vi har hanterat fem extra propositioner under hösten i finansutskottet. Är det passivt? Vi har lagt fram en av EU:s mest expansiva budgetar redan tidigare på hösten som har behandlats i riksdagen. Den innehöll ökade satsningar på 32 miljarder kronor. Det plus det som låg i gamla beslut sedan tidigare gör att vi ökar de offentliga utgifterna med nya 36 miljarder kronor den 1 januari 2009. Det är 4 000 kronor per svensk. Det är intressant att jämföra det med ett av de förslag som kom från oppositionen om att göra en engångsutbetalning på 100 kronor extra i barnbidrag, även till dem som har det ganska gott ställt. Vi har antagit ett program mot finanskrisen med både en stabilitetsplan och ett garantiprogram. Här har vi sett klara förbättringar på kreditmarknaden, men vi är långt ifrån färdiga, långt ifrån att känna att det här har fungerat fullt ut. Ett av de problem som vi brottas med och som Socialdemokraternas ekonomiska talesman inte verkar veta av är EU:s regelverk och statsstödsregler som gör att vi inte kan sätta de garantiavgifter som vi skulle önska för att göra det helt lönsamt för alla banker att snabbt gå in i systemet. Det regelverket försöker vi på olika sätt bearbeta för att få till stånd en bättre ordning för att därmed kunna få ännu effektivare åtgärder mot finanskrisen. Det verkar som att Thomas Östros inte vet om detta. Antingen har han svårt att ta in information, eller så står han här och för fram uppgifter som inte stämmer med verkligheten. Vi har fattat beslut i riksdagen om garantier på sammantaget 2 100 miljarder kronor. Det är ett stort åtagande som den svenska staten gjort. Jämför dessa 2 100 miljarder med hela vår bnp som är på drygt 3 000 miljarder kronor. Vi har stärkt kapitalinsatsen i Almi för att ge dem ökade muskler att låna ut pengar till småföretag, gett dem också regelverk som gör att de kan nå fler typer av småföretag. Vi har förstärkt svenska exportkrediter med 5 miljarder sammanlagt, varav 3 är nya miljarder, för att öka kapaciteten att låna ut till svenska exportföretag som har svårt att få finansiering på den vanliga finansmarknaden. Vi har aviserat ett jobbprogram som omfattar 8,3 miljarder kronor år 2009 och som handlar om, utöver det som föreslogs i budgeten, ytterligare satsningar på yrkesutbildning, praktikplatser, förmedlingsinsatser på Arbetsförmedlingen och underhåll av vägar och järnvägar, med mera. Vi antog i går ett fordonspaket som kan ge upp till 28 miljarder i stöd och stimulanser till fordonsbranschen, ett paket som var det första som har antagits av något parlament i Europa och i USA. Regeringen följer självklart utvecklingen mycket noga framöver. Fler åtgärder kan behöva vidtas. Konjunkturinstitutet bedömer att det kan finnas både utrymme och nödvändighet för detta. Men det gäller att vidta rätt åtgärder i rätt tid och att se till att de resurser som vi har räcker under hela den bistra vinter som vi nu möter. Det gäller att vårda skattebetalarnas pengar så att pengarna används effektivt och inte används på områden där de gör lite nytta för jobben och för att stimulera ekonomin. Kom ihåg att vi går från att vi trodde att vi skulle ha ett budgetöverskott nästa år på 15-20 miljarder kronor till att vi i dag bedömer att det blir 40-50 miljarder i underskott 2009. Det gäller att ta ansvar för statsfinanserna så att man vidtar rätt åtgärder i rätt tid. Det här kallar oppositionen för passivitet. Det är mycket märkligt. Vad föreslår de själva? Socialdemokraterna har högstämd retorik och högt tonläge, men vad är deras krispaket? Jo, det är 6,6 miljarder kronor för 2009. Bara det jobbprogram som vi har lagt fram är mer omfattande än det stora krispaket som de själva talar om. De skriver: Det här är åtgärder, omedelbara och väl tilltagna åtgärder, för att möta den dramatiska försämringen av konjunkturen. Men det är inte ens i närheten av det program som vi har lanserat bara för arbetsmarknaden. Det är ett högt tonläge hos oppositionen, mycket av katastrof, enorma dimensioner på allting. Det gäller oavsett om man lyssnar på Ulla Andersson, Mikaela Valtersson eller Thomas Östros - sällan rimliga proportioner på någonting. Ett exempel är när Thomas Östros talar om hur vi har satt sprätt på pengarna under 2007 och 2008 när det var goda tider. Han ger sken av att det fanns ett sparandeöverskott och att Socialdemokraterna ville spara mer, ladda mer i ladorna, mer i förråden. För det första låg vi redan då över det sparandemål som vi satt upp gemensamt, Socialdemokraterna och allianspartierna. För det andra, hade Socialdemokraterna i sina budgetalternativ något större offentligt sparande? Nej, de satte sprätt på lika mycket pengar. Skillnaden är bara att vi hade mer av skattesänkningar för människor som arbetar. Ni hade lite mer bidrag, särskilt för dem som tjänar lite mer. När det gäller finanskrisen talar Thomas Östros här om att det är en skandal att inte alla är med i garantiprogrammet och antyder att vi ska ha ett obligatorium. Ja, är det så att vi ska införa ett obligatorium? Jag säger inte att det är helt uteslutet, men kan Thomas Östros utveckla hur vi ska gå till väga? Inser Thomas Östros den komplicerade lagstiftningsprocedur som det innebär? Vilka ska omfattas? Hur ska regelverket se ut? Det är inte helt enkelt. Men Thomas Östros kanske svarar på de frågorna. Om han lanserar dem kan vi säkert samtala seriöst om just detta. Det höga tonläget och bristen på proportioner gör att det blir ganska dålig trovärdighet i oppositionens kritik. Låt mig citera krönikören Peter Kadhammar som skrev i Aftonbladet i går. Jag tycker att han fångar det här på ett ganska intressant sätt. Han skriver så här angående katastrofnarkomanerna: "Samma natt som socialdemokraterna förlorade regeringsmakten blev Thomas Östros katastrofnarkoman. Med tvångsmässig regelbundenhet sänder han nu inbjudningar till Sveriges nyhetsredaktioner i vilka han erbjuder sig att kommentera regeringens politik. Den är alltid katastrofal, alternativt orättvis, helst både och. Senast i måndags sa Östros med en indignerad röst som la ansvaret för den internationella finanskrisen på finansminister Anders Borg: Han måste förstå att han nu har ett mycket stort ansvar för att häva en ökande arbetslöshet. Ja, prognoserna är verkligen hemska. Arbetsförmedlingen tror att arbetslösheten år 2010 kan bli lika horribelt stor som i slutet av 1990-talet. När Thomas Östros satt med i regeringen." Med detta vill jag inte säga att vi inte har ett mycket allvarligt läge i ekonomin och på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst också ute i världen. Men när det gäller den socialdemokratiska oppositionen vill jag hävda att det är mycket skrik och lite ull, som bonden sade när han klippte grisen.

Fru talman! Det är intressant att lyssna på Stefan Attefall. Men en del felaktigheter fanns med, och låt mig korrigera dem. När det gäller vårt stimulansprogram föreslår vi stimulanser på 15 miljarder kronor för 2009, vilket är av samma omfattning som Konjunkturinstitutet bedömer vara den korrekta. Vi har lagt fram ett stort antal initiativ under hösten, och jag tror att det är precis vad som behövs i det här läget. Det kan behövas ytterligare insatser. Det som Attefall inte har är den bekymrade rynka som man bör ha när man ser arbetslöshetsutvecklingen. Det måste innebära att man är beredd att agera. Världsekonomin är bekymmersam, säger Attefall. Det är alldeles riktigt, och den påverkar oss väldigt starkt. Men, Stefan Attefall, det är inte världsekonomin som har tvingat Sverige att slå sönder arbetslöshetsförsäkringen. Det gjorde Stefan Attefall och kamraterna i den borgerliga alliansen när högkonjunkturen var som allra starkast. Det är ett stort ansvar man har om man ser till att 500 000 människor lämnar arbetslöshetsförsäkringen och Sverige sedan står inför en djup recession. Jag är inte säker på att dina väljare och dina sympatisörer ställer upp på att människor ska stå utan arbetslöshetsförsäkring när man nu varslas och sägs upp. Jag vill fråga Stefan Attefall: Ångrar du de förändringar du gjorde som slog sönder vår arbetslöshetsförsäkring? Är du beredd att backa och återinföra de regler som gällde innan försäkringen slogs sönder? Är det rimligt att de som nu blir arbetslösa hänvisas till antingen 7 000 kronor brutto i månaden eller socialbidrag? TCO bedömer att detta kommer att ge kommunerna ungefär 2 miljarder kronor i ökade kostnader. Är du då beredd att kompensera kommunerna så att de slipper skära i välfärden på grund av de beslut som Stefan Attefall och övriga kamrater i alliansen har fattat här i kammaren?
Fru talman! Självklart är jag bekymrad över läget i världsekonomin och i svensk ekonomi. Jag försökte illustrera detta i inledningen av mitt anförande med fordonsindustriarbetarna som självklart upplever en stor oro, såväl de som är varslade som de som har kvar sina jobb, för det är en mycket dyster situation i den branschen. Jag ville också försöka illustrera den felaktiga bild som sprids av oppositionen av passivitet från regeringens sida. Jag vill påstå att det pågår en mycket stor aktivitet mot det problem som är de stora i första hand, finanskrisen. Vi har också gett oss på att attackera problemen i fordonsbranschen och också på arbetsmarknaden. Därmed inte sagt att regeringen har slutat vidta åtgärder. Det jobbas hela tiden intensivt på olika områden för att möta de stora problemen. Ge inte skenet av, Thomas Östros, att svensk ekonomi, svensk arbetsmarknad, svenska fordonsarbetare eller svenska kommunalanställda skulle ha gått helt oanfrätta ur den ekonomiska krisen om Socialdemokraterna hade suttit vid makten. Det är ett mycket bekymmersamt läge. Vi kommer att märka det på olika sätt. Vår uppgift blir att försöka lindra och motverka krisen och bygga Sverige starkt för att kunna komma ur den så snabbt som möjligt. När det gäller a-kassan är jag bekymrad över de 700 000 som stod utanför a-kassan när Socialdemokraterna var vid makten. Jag är också bekymrad över dem som har lämnat den. Jag är inte lika bekymrad över dem som har kort tid kvar till pensionen, vilket många har av dem som har gått ur a-kassan. Men det finns många av de andra som inte har ett bra försäkringsskydd. Men jag är glad över att ungefär två tredjedelar av dem som är på arbetsmarknaden har en tilläggsförsäkring via sina fackliga organisationer. Det tycker jag är mycket positivt, för det ökar de sunda incitamenten att man på den fackliga sidan har en bra koppling mellan hur försäkringar och arbetsmarknadsutvecklingen fungerar. Det är inte alls en så negativ bild som den du ger, men det finns bekymmersamma inslag här. Det är inte tu tal om det.
Fru talman! När Stefan Attefall fick möjlighet att ta över ordförandeskapet i finansutskottet hade vi en stark offentlig ekonomi, en stark bnp-utveckling och en stark jobbtillväxt. Och du, tillsammans med dina kolleger, kunde inte avstå från att börja sätta sprätt på överskotten genom mycket stora skattesänkningar, på bekostnad av att ekonomin överhettades i högkonjunkturen och att ni bidrog till att rasera väldigt viktiga försäkringssystem. Hade vi suttit vid makten hade vi i dag haft en arbetslöshetsförsäkring som hade fungerat för de människor som nu kastas ut i arbetslöshet. Vi hade inte haft en sjukförsäkring som nu utförsäkrar tiotusentals människor och för vilka socialbidrag återstår som alternativ. Då hade vi inte haft en situation där kommunerna vädjar om att få hjälp med de kostnader för ökade socialbidrag som Kristdemokraterna har ställt till med. Socialbidragslinjen blev det, inte arbetslinjen. Jag frågar Stefan Attefall: Ångrar du att du med aktiva beslut i riksdagen har drivit 500 000 människor ut ur arbetslöshetsförsäkringen? Jag förstår att finansministern börjar få ågren över detta. Hur är det med Kristdemokraterna? Bären varandras bördor kanske skulle kunna vara någonting att fundera över under julhelgen när man agerar i tron att Sverige är en evig högkonjunktur: Här kan vi sätta sprätt på överskotten och använda dem till skattesänkningar för dem som har det bäst och slå sönder försäkringarna, för de kommer inte att behövas. Nu behövs de! Är du beredd att återställa villkoren så att vi får tillbaka människor in i en arbetslöshetsförsäkring? Är det rimligt att det är socialbidrag som väntar dessa människor? Och är du beredd att kompensera kommunerna för de ökade kostnader det innebär med de beslut som du och övriga allianspartier har fattat om förstörd arbetslöshetsförsäkring och en mycket stor utförsäkring av människor från sjukförsäkringen rakt ut i recessionens Sverige?
Fru talman! Jag ska gärna fundera över orden bären varandras bördor. De drev mycket av min agitation i valrörelsen 2006 för att få bort Thomas Östros från regeringsmakten. Varför? Jo, därför att vi hade en högre arbetslöshet i högkonjunkturens 2006 än vad vi hade 2002. Vi hade oerhört många människor utanför arbetsmarknaden. Under Socialdemokraternas tid vid makten hade vi köer av människor i långtidssjukskrivningar, ett ökat antal i förtidspensioneringar, illa fungerande rehabiliteringsinsatser och ett dåligt fungerande socialförsäkringssystem. Vi hade ett enormt stort utanförskap. Det här har vi vänt. När kurvorna pekade uppåt under goda år vad gällde förtidspensioneringar, långtidssjukskrivningar men även i arbetslöshet, har de pekat nedåt de senaste åren. Nu har vi ett läge i svensk ekonomi och världsekonomi som är mycket bekymmersamt. Thomas Östros försöker ge sken av att det här kommer att gå helt smärtfritt förbi om bara de får bestämma, för då kommer de att lösa alla problem. Det är en falsk bild som du försöker måla upp inför dina väljare, därför att det här är ett bekymmersamt läge som vi alla kommer att ha jobbigt med under den ekonomiska vinter som vi går emot just nu. Det innebär inte att vi inte måste vara mycket aktiva, och vi kan vara mycket aktiva. Jag har pekat på flera olika exempel i mitt anförande på hur regeringen är mycket aktiv för att åtgärda problemen, och man kommer att göra mycket, mycket mer. Kommunernas ekonomi är ett sådant exempel som vi måste följa mycket noggrant. Men ge inte heller där skenet av att om Thomas Östros vore finansminister skulle Sveriges kommuner ha en bekymmersfri tillvaro. Thomas Östros ger skenet av att Karolinska Institutet inte skulle behöva avskeda några människor, trots att man har gått med underskott i 25 års tid. Det finns strukturella problem som skapar problem även i dagens läge. Men skyll inte allt detta på den sittande regeringen! Lite ödmjukhet får Thomas Östros själv visa.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Stefan Attefall om kommunernas situation. Kommunerna går ju mot en väldigt svår situation, och det är viktigt att kunna undvika en situation som leder till mer uppsägningar i kommuner och landsting. Redan i år kommer många att gå med underskott och visstidsanställningar förlängs inte. Dessutom gör de nya a-kassereglerna det ännu värre. Det som regeringen har gjort under den här mandatperioden gör att människor drabbas mycket hårdare i konjunkturnedgången. När socialbidragen ökar och skatteintäkterna minskar skulle jag vilja fråga Stefan Attefall om ni från alliansens sida ser det problemet. Kommer det bättre besked både till Anders Knape i Sveriges Kommuner och Landsting och till Sveriges kommuner som kan ge möjlighet att skapa bättre förutsättningar i kommunerna?
Fru talman! Jag vill upplysa Mikaela Valtersson om att i den budget som riksdagen har tagit sänker vi kostnader och ökar bidrag till kommunsektorn med sammanlagt ca 10 miljarder kronor 2009. Det är ett rejält stöd som behövs i detta konjunkturläge. År 2009 kommer att bli ett besvärligt år för Sveriges kommuner. År 2010 blir kanske ännu sämre. Vi måste ha en hög beredskap för att se vad vi kan göra för att stötta kommunsektorn - inte för att kommunsektorn är den hårdast drabbade sektorn i Sverige, det är industrin, men för att kommunsektorn står för så viktiga värden och välfärdstjänster. Kommer socialbidragskostnaderna att öka? Det finns en överdriven beskrivning av hur utvecklingen har varit hittills. Man talar om kommuner som fått ökade socialbidragskostnader men glömmer bort att en del av det kan bero på ökade flyktingströmmar och liknande. Självklart måste vi dock följa denna utveckling också. Det är naturligt att socialbidragskostnaderna ökar när det blir en lågkonjunktur med ökad arbetslöshet. Även det påverkar regeringens bedömning. Ge inte skenet av, Mikaela Valtersson, att med Miljöpartiets politik skulle kommunerna ha en bekymmersfri tillvaro! Så enkelt är det inte. Vi har alla tuffa år framför oss. Regeringen måste självklart ha hög beredskap för att se vad man kan göra för att möta utvecklingen i kommunsektorn. Det finns dock inte oändliga resurser i vare sig statens eller kommunernas kassor.
Fru talman! Det är en speciell situation i kommunerna, och det är oerhört allvarligt om kommunerna börjar säga upp folk. Det finns industrier som drabbas ännu värre, men kommunsektorn är väldigt stor och det handlar om viktiga verksamheter. Om det blir en situation med många uppsägningar försämrar det konjunkturen ytterligare. Stefan Attefall sade att det är det som händer runt omkring en lågkonjunktur som gör att socialbidragskostnaderna ökar och att man får ta konsekvenserna av det. Så är det inte. De flesta bedömare är överens om att det är en medveten politik från regeringen som har gjort att det kommer att ske. Det är en medveten politik där man har försämrat trygghetssystemen. Det leder rakt till en utveckling där kommunerna får ta smällen, människorna får ta smällen och socialbidragskostnaderna ökar. Det är något ni har gjort med öppna ögon. Det är inget som bara händer. Det som sedan tyvärr händer runt omkring oss förstärker detta ytterligare. Nu krävs det en annan politik. Nu krävs det att ni ändrar det och ser allvaret. Ska jag tolka Stefan Attefalls besked som att ni inte tycker att det behövs ytterligare åtgärder? Tänker ni avvakta och titta lite på siffrorna? Det går att se redan nu att det behövs. Det är alarmerande.
Fru talman! Det är en dyster framtid i kommunerna, men det är inte en alarmerande situation - inte i jämförelse med vad som händer i exempelvis industrin. Det tas fram en del larmrapporter. Till exempel framstod Timrå kommun som något slags typexempel för kommunsektorn. 100 personer hade varslats i Timrå kommun. Men det är inget typexempel. Timrås problem går långt tillbaka i tiden. Man har hög skuldsättningsgrad på grund av långvarig socialdemokratisk misskötsel. Det är sanningen. Man har i många år också haft stora underskott i socialnämndens budget. Nu har man hamnat i ett läge där man akut måste göra något åt detta. Det här är inte representativt för Sveriges kommuner. Timrås situation är speciell, men den lyfts fram i medierna som ett typexempel. Framtidsutsikterna är som sagt var bekymmersamma, framför allt för 2010. Vi måste noggrant överväga hur vi kan stödja på olika sätt. Men även kommunpolitikerna måste prioritera tufft och klokt i detta läge. Socialbidragskostnaderna har inte ökat totalt hittills. Vi kan dock befara att konjunkturläget får den effekten. Det är ingen medveten politik att socialbidragskostnaderna ska öka. Däremot är det en medveten politik att få arbetsmarknaden att fungera bättre. Att vissa människor inte har ett fullgott försäkringsskydd beror på att de ganska nyligen har kommit in på arbetsmarknaden. Det ska noteras att många tack vare sina fackliga organisationer har ett mycket bättre försäkringsskydd än bara vad staten erbjuder. Det är en utveckling som jag välkomnar. Det är klokt att vi har en statlig del men också en tilläggsdel som de fackliga organisationerna står för via medlemsavgiften. Det är också ett bra incitament för att vara med i fackliga organisationer, vilket också är positivt.
Fru talman! Stefan Attefall påstod tidigare att han redan under Socialdemokraternas tid var bekymrad över alla som lämnade a-kassan. Jag kan säga att du inte framstår som särskilt trovärdig, Stefan. Hade du varit bekymrad skulle du väl ha vidtagit åtgärder för att förbättra a-kassan och se till att fler anslutit sig. I stället har du slagit sönder den, höjt avgifterna, sänkt ersättningsnivåerna och utestängt deltidsarbetande kvinnor. Du har gjort allt i din makt för att så många som möjligt ska tvingas lämna a-kassan och det försäkringssystem som vi har kämpat så länge för att bygga upp. I ditt anförande talade du väldigt mycket om oppositionens politik. Vet du vad jag tror? Jag tror att du inte har så mycket att vara stolt över och inte så många åtgärder att presentera för att möta den situation som vi befinner oss i nu. Därför talar du hellre om oss än om er politik. Ditt replikskifte med Mikaela Valtersson gjorde mig mycket bekymrad. Lars Calmfors var i finansutskottet och sade tydligt att en satsning på kommunerna ger en träffsäker och direkt effekt på sysselsättning, kvalitetsförbättringar och så vidare i en lågkonjunktur. Och skulle kommunerna spara pengarna stannar de kvar i offentlig sektor. Det finns liksom ingen risk. Anna Lilliehöök talade tidigare om att det var slöseri. Man skulle inte slösa med pengarna till kommunsektorn. Det är ett mycket konstigt förhållningssätt. Jag hoppades att ni hade lärt er en läxa av 90-talet då man tvingade kommunerna till nedskärningar samtidigt som det var lågkonjunktur. Det förvärrade konjunkturen och konsekvenserna av den. Det kvarstår effekter av det än i dag. Vi har till exempel större skolklasser i dag än vi hade före dessa nedskärningar. Du talar mycket om vård, skola och omsorg, Stefan Attefall, men det finns ingen trovärdighet i den retoriken längre. Vad tänker ni göra för kommunerna?
Fru talman! Att jag talade en hel del om oppositionens politik kan bero på att hela betänkandet bygger på tre motioner från oppositionen. Det var liksom poängen med betänkandet. Men om du tittar i mitt manus, Ulla Andersson, så handlar mycket om vad vi har gjort, gör och har aviserat att göra. Jag vill därför påstå att det handlade lika mycket om den egna politiken också. Lars Calmfors har blivit en guru för vänstersidan eftersom han har sagt att man ska stimulera ekonomin mer. Det gör regeringen också, men han kanske tycker att man ska gå ännu ett steg framåt - och det ska man kanske göra. Men varför lyssnar ni på Lars Calmfors nu och inte när han säger att det vi har gjort när det gäller a-kassan är forskningsmässigt och ekonomiskt beprövat kloka åtgärder? Jobbskatteavdraget ger enligt honom varaktigt högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Det säger Lars Calmfors, men då lyssnar inte Ulla Andersson. Men nu när han säger att man ska gå ytterligare ett steg är han guru för Ulla Andersson. En forskare som har hög trovärdighet borde man kanske lyssna på alltid. Eller är det bara när han passar in som han är guru för Ulla Andersson? Annars brukar Ulla Andersson inte lyssna på nationalekonomer som står för en fri marknad, väl fungerande konkurrens och en ansvarsfull offentlig finanspolitik. Ulla Andersson brukar tycka att man ska sätta sprätt på pengarna oavsett om det är låg eller högkonjunktur.
Fru talman! Vi diskuterar oppositionens politik i dag just för att regeringen inte vidtar några åtgärder och inte vill vidkännas ansvaret i lågkonjunkturen och finanskrisen. Det är lite bakvänd ordning att oppositionen ska tvingas driva på för att det ska vidtas åtgärder. Jag tror inte att ni riktigt har insett vad det innebär att vara i regeringsställning. Det är nog rätt många som är besvikna över det. Lars Calmfors och jag kan nog vara överens om att han aldrig kommer att bli en guru för Vänsterpartiet. Jag tänkte att du kanske lyssnade på honom om du nu inte lyssnar på mig, TCO, Svenskt Näringsliv, Handels, LO, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Någon borde väl även ni lyssna på i den lyssnande regeringen, men tydligen inte. En ansvarsfull ekonomisk politik, pratar du om Stefan. Är det ansvarsfullt att vägra insatser till kommunerna? Sveriges Kommuner och Landsting säger att man kan tvingas varsla 20 000 personer. I min hemkommun skulle det betyda 200 färre lärare, barnskötare och undersköterskor. Är det ansvarsfull ekonomisk politik? Jag tycker inte det. Jag tycker att det är väldigt starka ord. Ni har dessutom en ekonomisk politik som tvingar ut sjukskrivna människor till socialkontoren. Är det en ansvarsfull ekonomisk politik? Är det ansvarsfull ekonomisk politik att inte vidta några åtgärder alls för att möta varsel och lågkonjunktur i till exempel kommuner och landsting? Jag är mycket besviken, Stefan, för ni har tidigare värnat äldreomsorg och äldre människors väl och ve. Helt plötsligt lämnar ni walk over. Det är kommunerna som är basen i det arbetet.
Herr talman! Ulla Andersson påstår att vi inte har insett att vi är i regeringsställning. Det kanske är just det vi har gjort. Vi vill göra noggranna analyser, vi vill vidta rätt avvägda åtgärder och vi vill värna om skattebetalarnas pengar. Ulla Andersson har ungefär samma medicin oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur, nämligen ökade offentliga utgifter och högre skatter på arbete. Det spelar ingen roll vilket konjunkturläge det är. Du bara byter argumentation för varför du vill genomföra saker och ting, men det är samma politik du vill genomföra i alla lägen. Vi har nu satsat ungefär 10 miljarder kronor sammantaget på kommunsektorn. Det är mycket pengar. Behövs det mer 2009 och 2010? Troligtvis, och framför allt 2010. Det är min personliga bedömning. Det diskuteras självklart i regeringskretsen inför de kommande budgetdiskussionerna. Man kan inte bara säga att det finns oändligt mycket pengar. Hur mycket större ska underskottet bli? Nu prognostiserar vi 40-50 miljarder i budgetunderskott 2009. Vad är rimligt för Vänsterpartiet? Är det 100 miljarder? Är det 150 miljarder? Var går gränsen för att vi tappar kontrollen i de offentliga finanserna? Det gäller att vara noggrann med de offentliga finanserna. Det gäller att inse att vi troligtvis har en lång och bister vinter framför oss. Hur länge ska pengarna räcka? Hur snabbt ska man göra sig av med dem? Vad ska man lägga pengarna på? Är det extra barnbidragshöjningar till jul? Det kanske var ett mer populistiskt uttryck för Socialdemokraternas oppositionspolitik. Är det sådana åtgärder vi ska vidta? Vi tror inte det. Kommunerna är däremot ett viktigt område att fundera över. Ulla Andersson säger att vi tvingar ut människor ur socialförsäkringssystemen. Jag vill, med samma retorik, påstå att ni tvingar in människor i förtidspensioneringar och långtidssjukskrivningar med er brist på rehabiliteringspolitik och med er brist på politik för att hjälpa människor som var sjuka under den tid då Vänsterpartiet var med och stödde den socialdemokratiska regeringen. Det är facit av de år då du hade inflytande, Ulla Andersson.

Herr talman! Vi verkar vara överens om att Sverige, Europa och resten av världen är mitt uppe i en av de kanske allvarligaste ekonomiska kriser som vi har sett under vår livstid. Det är en global kris som påminner oss om att Sverige som är ett litet exportberoende land är beroende av omvärlden för att kunna sälja sina industriprodukter. Situationen är just nu mest akut för fordonsindustrin, men samtliga exportindustrier har problem. Många medborgare börjar sitt jul och nyårsfirande med bävan och funderar över hur 2009 ska utvecklas. Har jag jobbet kvar eller inte? Frågan är berättigad, och tyvärr är det ingen som har den kristallkula som krävs för att ge ett bra svar. Det är svåra tider vi går till mötes. Därför är det viktigt att vi gör rätt saker. Vi ska möta de svåra tiderna med långsiktigt riktiga åtgärder som ger resultat för människor och företag, men som också tar ansvar och inte skickar notan till skattebetalarna. Det är svåra tider. Det allra viktigaste är att ha ordning och reda i ekonomin. Vi kan inte slösa bort pengar på åtgärder som inte ger utdelning. Det är också viktigt att åtgärderna är riktiga på lång sikt och att de är jobbskapande. Vi får inte överge jobblinjen för att återgå till bidragslinjen. Herr talman! Hur lång och djup konjunkturnedgången blir vet ingen, men det är ingen kvalificerad gissning att de närmaste två åren blir besvärliga. Det är då viktigt att vi inte har tagit alla resurser i anspråk innan vi ens har gått in i det nya året. Skafferiet ska inte vara tomt när vi börjar det nya året. Vi vet inte vilka resurser som krävs nästa år. Det är också min uppfattning att vi inte ska stänga dörrar för vilka åtgärder som kan komma att krävas. Nya situationer kan kräva okonventionella åtgärder. Regeringen har alltsedan budgeten lades i september tagit ansvar för den svenska ekonomiska situationen. Det är en expansiv budget som lades i september och som under 2009 kommer att ge en injektion i den svenska ekonomin med 32 miljarder kronor. Den ger låg och medelinkomsttagare ökade marginaler genom det utökade jobbskatteavdraget. De sämst ställda pensionärerna får en förbättring av sina pensioner. Sänkt bolagsskatt och lägre arbetsgivaravgifter ger företagen en bättre situation i bistra tider. Stora satsningar görs på infrastrukturen. I stort sett alla projekt som är möjliga att starta under nästa år startas också. Det primära problemet är finanskrisen. Regeringen har med riksdagens bifall vidtagit en lång rad åtgärder, och inte minst satsat ett stort antal miljarder, för att lindra finanskrisen och därigenom få i gång finansmarknaden så att den kreditransonering som föreligger kan upphöra för företag och medborgare. Eftersom finanskrisen är global är det viktigt att vi gör detta tillsammans över hela världen. Vi måste lösa grundproblemet först. Herr talman! Oppositionen har lagt fram tre motioner som ska stimulera den svenska ekonomin. Regeringen aviserade ju i början av december en tilläggsbudget som kommer i slutet av januari för att dämpa konjunkturnedgången. Om man analyserar förslagen kan man konstatera att oppositionen vill lösa den finansiella krisen och bortfallet i svensk industriexport med ett extra barnbidrag i december 2008. Ordet populism ligger nära till hands. Samtidigt som man är angelägen att stimulera efterfrågan aviserar man för nästa år en skattechock för låg och medelinkomsttagare. Jag är övertygad om att med en rödgrön regering hade medborgarna stoppat det extra barnbidraget i madrassen för att under 2009 i någon mån kompensera skattechocken. Herr talman! Både regeringen och oppositionen har lagt fram förslag för att bekämpa arbetslösheten. Jag har försökt analysera hur de olika förslagen är om man jämför dem. Regeringen vill satsa ca 4,7 miljarder på direkta åtgärder för att hjälpa dem som blivit arbetslösa, medan Socialdemokraterna i sitt förslag satsar knappt 4,4 miljarder. Båda blocken föreslår ROT-avdrag. Regeringens förslag innebär att det blir hushållsnära tjänster och är därigenom generösare än oppositionens förslag. Dessutom gäller de från den 8 december. Herr talman! Jag slutar här eftersom regeringen kommer med sin tilläggsbudget i januari och vi då får möjlighet att än en gång diskutera de olika förslagen på hur vi ska lindra den ekonomiska krisen. Vi kanske då har lite bättre prognoser och en bättre grund för att fundera på hur framtiden gestaltar sig. Avslutningsvis vill jag tillönska talmannen, kammarkansliet, mina utskottskolleger och personalen på utskottskansliet en riktigt god och vilsam jul och ett gott nytt år, trots allt. Jag vill också tacka utskottskansliet som på ett mirakulöst sätt alltid har producerat rätt material på kortast möjliga tid. Bra jobbat!

Herr talman! Låt mig börja med att önska Bertil Kjellberg en riktigt god jul. Jag uppskattar att arbeta med honom även i finansutskottet; vi arbetade tidigare tillsammans i näringsutskottet. Moderaterna har traditionellt alltid hävdat att överskottsmålet, att man i en högkonjunktur ska ha överskott i offentliga finanser, bara är ett sätt att överbeskatta människor. Det tror jag är ett av huvudskälen till att det blev som det blev när ni tog över regeringsmakten, Bertil Kjellberg. Det var stora offentliga överskott och en stark högkonjunktur, och pengarna började bränna i fickan. Bertil Kjellberg med kamrater började med stora skattesänkningsprogram direkt riktade till kärnväljarna i Moderata samlingspartiet. Ni avskaffade förmögenhetsskatten och införde stora skattelättnader för dem med höga inkomster. I valet var utanförskapet Moderaternas paradgren. Vi kommer alla ihåg den definition av utanförskapet som ni tog fram och lade upp på er hemsida. Det var mycket stora grupper av människor som befann sig i utanförskap. Varje dag ändrade ni uppgifterna på hemsidan för att visa hur utanförskapet utvecklades. Det var en framgångsrik kampanjmetod. Jag har tittat närmare på den statistik ni använde för att beskriva utanförskapet. Det visar sig att om man använder Moderaternas metod för att beräkna utanförskapet har det ökat de senaste tolv månaderna. Jag vågar påstå att vi snart är i ett läge där utanförskapet enligt Moderaternas sätt att räkna kommer att vara större än det var vid regeringsskiftet 2006. Men, Bertil Kjellberg, plötsligt har ni använt ett nytt begrepp för utanförskapet. Nu gäller inte längre det moderata utanförskapet. Varför har ni bytt definition på utanförskap? Nu är det totala antalet arbetslösa 25 000 fler än i november 2006. Socialbidragen ökar i 65 procent av landets kommuner. Arbetslinjen från Moderaterna blev en socialbidragslinje. Hur ska ni sätta stopp för den utvecklingen?
Herr talman! För det första var det väl så att skattesänkningarna var finansierade. Jag kan också säga att man i dag beräknar överskottet till 135 miljarder för 2008. Vi har alltså inte satt sprätt på så mycket pengar. Vi har rejäla överskott, och det är ordning och reda i statens finanser. För det andra, och det nämner inte Thomas Östros, gjorde vi de stora skattesänkningarna för låg och medelinkomsttagarna. Metallarbetare, sjuksköterskor, poliser fick skattesänkningar på dryga tusenlappen. Allt detta gjordes för att stimulera jobblinjen, och den har också varit framgångsrik. Alla någorlunda fristående bedömare har sagt att det har varit en framgångsrik politik. När vi drabbas av en finanskris och en lågkonjunktur kommer arbetslösheten naturligtvis att öka. Det är ingen som har påstått något annat. Men till och med Finanspolitiska rådet säger att även om arbetslösheten ökar är det ingen indikation på att politiken är felaktig.
Herr talman! Detta med finansieringen stämmer inte. Förmögenhetsskatten är ett bra exempel. Där sade finansministern stolt att den inte behövde finansieras fullt ut, för det fanns minsann resurser. Ja, det fanns resurser i de lador som våra regeringar tillsammans med svenska folket släpat ihop under ett decennium. Det satte ni sprätt på, Bertil Kjellberg, och jag förstår varför. Moderaterna tyckte nämligen redan från början att överskott i goda tider var att överbeskatta deras kärnväljartrupper, de med mycket goda inkomster. De 10 procent som tjänar mest har fått mer genom er politik än de 60 procenten låg och medelinkomsttagare. Det säger väl allt om politiken! När det gäller utanförskapet, Bertil Kjellberg, var ni väldigt framgångsrika med den PR-byrå-finansierade kampanj ni förde, och ni hade på er hemsida en tydlig definition av utanförskapet. Ni utvärderade den varje dag och varje vecka för att se vad som hände. Det gick naturligtvis åt fel håll, tyckte ni. Nu när utanförskapet ökar kraftigt enligt Bertil Kjellbergs räknemetod vågar jag säga att vi snart är i ett läge då utanförskapet är större, enligt Moderaternas sätt att räkna, än vid regeringsskiftet. Varför har ni då bytt mått? Kan det finnas en anledning till det? Kan det vara så att ni söker efter andra mått och försöker beskriva en annan utveckling? Jag vill ha svar på det. Nu ökar antalet arbetslösa. De är redan fler än de var i november 2006. Socialbidragen ökar i 65 procent av landets kommuner. Det kommer inte att vara lägre siffror nästa gång vi träffas här, Bertil Kjellberg, utan högre. Vad har du för politik för att den socialbidragslinje ni nu bedriver ska kunna förbytas i den arbetslinje som Sverige behöver?
Herr talman! Thomas Östros är inte helt sanningsenlig. Socialbidragen ökar möjligtvis av den anledningen att det kommer flyktingar. Man måste skilja på flyktingar som kommer och får socialbidrag och de verkliga socialbidragen. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att slänga sig med siffror som inte är riktiga. Jag tycker att vi ska föra en debatt på korrekt nivå. Alliansens politik har varit framgångsrik. Vi har minskat utanförskapet, och antalet människor som gått i sjukpension har minskat. Antalet människor som kommer tillbaka till arbetsmarknaden har ökat. Den linjen kommer vi att fortsätta med även om den naturligtvis blir mycket besvärligare att driva i en lågkonjunktur än i en högkonjunktur.

Herr talman! Det är närmast skräckinjagande att höra både Stefan Attefall och Bertil Kjellberg skylla på flyktingar. Det känns som om Sverigedemokraterna redan flyttat in i kammaren. Jag vill bara säga att jag ryser när jag lyssnar på dem. Bertil Kjellberg sade tidigare att många människor känner oro och bävan och inväntar sitt julfirande med rädsla för att förlora sitt jobb. Det är väl inte att undra på! Självklart blir man orolig om man riskerar att förlora sitt jobb, men man blir ännu mer orolig när man vet att man i så fall måste halvera sin inkomst. Det har ni ställt till med, Bertil Kjellberg, för ni har tagit bort den trygghet som fanns när man kunde få 80 procent av sin tidigare inkomst i a-kasseersättning. Den tryggheten finns ju inte kvar, och den är du ansvarig för. Ni genomförde skattesänkningar som finansierades av en nu förstörd a-kassa. Människor sitter i dag och med en försämrad ekonomi betalar era skattesänkningar - varje dag. Och inte nog med att man som Volvoarbetare får sin inkomst halverad, man får dessutom högre skatt. Det är er politik - rå och cynisk. Ni anser att människor behöver en piska så att de tar de arbeten som erbjuds. Vilka arbeten kan du erbjuda dem som nu varslas och sägs upp i verkstadsindustrin, fordonsindustrin, kommunerna och landstingen, Bertil Kjellberg? Det är en cynisk människosyn, jag beklagar den djupt och hoppas verkligen att vi 2010 får byta både politik och regering för att kunna bygga upp en stark a-kassa framöver. Dessutom tror jag att dessa människor blir ännu mer oroliga när de hör Bertil Kjellberg säga att vi inte kan slösa bort pengar.

Herr talman! Jag tror att debatten skulle vinna på att vi i det här allvarliga läget inte tillvitade varandra bristande människosyn och andra dåligheter. Det späder bara på politikerföraktet, vilket drabbar oss alla. Det skulle vara betydligt bättre om vi försökte föra en någorlunda saklig debatt. Ulla Andersson talade om finansieringen av skattesänkningarna. Nu har vi plötsligt finansierat de stora skattesänkningarna med en försämrad a-kassa. För någon minut sedan sade Thomas Östros att skattesänkningarna var ofinansierade. Det måste väl finnas någon balans - antingen har vi finansierat dem eller så har vi inte finansierat dem. Det som sägs stämmer alltså inte. Vi vill stimulera människor att ta arbete genom jobbskatteavdraget. Det är inte någon piska utan tvärtom en stimulans, en morot. Det är en riktigt fet morot på 1 200-1 300 kronor för vanliga låg och medelinkomsttagare att ta arbete, om det finns. Och det finns arbeten. Det måste vi också ha klart för oss. Arbetsförmedlingen har sagt att de beräknar att det nästa år kommer att finnas en miljon arbeten. Det är färre än under tidigare år, men det finns arbeten. Jag tror att det är en lyckosam politik att stimulera människor till arbete.
Herr talman! Det var en saklig debatt. Du säger att man genom jobbskatteavdraget ska stimulera människor att ta arbete. Vilka arbetstillfällen kommer fram genom jobbskatteavdraget, menar du? Ge mig några konkreta exempel! Det skulle vara väldigt bra att höra. Hur tänker du förklara detta för alla dem som nu sägs upp inom verkstadsindustrin och fordonsindustrin, för dem som tvingas halvera sin inkomst, för de familjer där bägge jobbar på samma arbetsplats? Hemma i Sandviken till exempel, på Sandvik, kommer de att få halverad inkomst. Du skulle kunna rätta till det genom att reparera a-kassan och stärka den och se till att 80 procent får ut 80 procent. I dag är det 20 procent som får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. Var tredje arbetslös får ut 5 500 kronor att leva på. En skälig nivå, tycker Anders Borg. Jag vet inte om Bertil Kjellberg någonsin har levt på den inkomsten. Jag tycker att han ska ta och pröva det annars, så kanske vi kan få en ändring på politiken. Du har ansvar. Du skulle kunna ta ansvar för att minska oron hos alla dessa människor som i dag drabbas av varsel och uppsägningar. Du skulle åtminstone kunna återställa a-kassan, och du skulle kunna öka efterfrågan i ekonomin genom att sätta in stimulerande insatser. Men, Bertil, vilka jobb skapas genom en försämrad a-kassa? Vilka jobb skapas genom ett jobbskatteavdrag? Kan du konkretisera detta? Det skulle vara mycket intressant att höra. Det är väl snarare så, vilket väldigt många är överens om, att a-kassan i en lågkonjunktur är en oerhört viktig stabilisator som ökar efterfrågan i ekonomin. Ni förvärrar lågkonjunkturen genom den förda politiken.
Herr talman! Fristående bedömare säger att ca 70 000 arbetstillfällen har tillkommit på grund av den förda politiken. Den hänger ihop. Vi ökar arbetsutbudet, och det blir fler arbetstillfällen. Det är inte så konstigt som det låter. Efterfrågan ökar, och då blir det fler arbetstillfällen. Det är nationalekonomi. Vad gäller att det bara är 20 procent som får behålla sin inkomst: De flesta områden inom det fackliga området har en inkomstförsäkring som är bra och som ger människor tillskott när de blir arbetslösa. Det är oerhört viktigt. Slutligen ska jag säga att jag har varit student i fem år och vet att det kan vara kärvt. Man kokade makaroner och åt. Jag har levt väldigt många år på låga nivåer.

Herr talman! Bertil Kjellberg vill att vi ska föra en saklig debatt. Vi kan reda ut några saker, till exempel om finansieringen av era förslag. Det gäller inte bara förmögenhetsskatten. Delar av jobbskatteavdraget har inte heller varit finansierade. Vi ska hålla oss till rätt fakta. Man kan tycka att det ska vara sakligt. Men ni måste ändå stå till svars för den politik ni har drivit och att ni har sett till att jättemånga människor i dag står utanför trygghetssystemet. Du kan tycka att det är jobbigt och att det känns elakt, men ni får stå till svars för det. Man ska hålla samtal på en korrekt nivå, tycker Bertil Kjellberg. Jag tror inte att du kan hitta en enda ekonom i Sverige som inte tror att den kommande ökningen av socialbidragen i kommunerna beror på att folk har hamnat utanför a-kassan. Jag tänker inte jämföra er med något annat parti; det vore att gå lite väl långt. Men att för andra gången här i debatten säga att det skulle bero på flyktingar är lite väl magstarkt och ger ganska otrevliga signaler. Vad är det mer för samhällsproblem ni tycker beror på flyktingarna? Är det hela lågkonjunkturen, eller? Du kritiserar oppositionens förslag till stimulansåtgärder. Vi har föreslagit den typ av stimulansåtgärder som väldigt många ekonomer och statliga myndigheter har efterfrågat, åtgärder som är tillfälliga, som handlar om offentliga investeringar i till exempel infrastruktur och som handlar om saker som ändå behöver göras och som ger jobb på en gång nu. Det är sådana åtgärder som totalt saknas i regeringens aviserade program.
Herr talman! Jag undanber mig att mer eller mindre bli kallad flyktingfientlig. Om man konstaterar att delar av den ökade socialbidragshöjningen beror på nyankomna flyktingar tycker inte jag att man är flyktingfientlig. Det är en fullt legitim kostnad som vi har. Det är ingenting mer med det. Den debatten kan vi lägga åt sidan helt och hållet. Vi har ett mycket allvarligt ekonomiskt läge, både i Sverige och ute i världen. Att då stå och bråka med varandra med sådana här ord vinner ingen på. Vi blir bara förlöjligade ute bland medborgarna. Jag står gärna till svars för regeringens politik. Den ställer jag mig helt bakom. Den har varit framgångsrik och kommer att vara framgångsrik även under kommande år. Regeringen har på ett föredömligt sätt hållit i pengarna i de allvarliga tiderna. Vi kommer allteftersom vi får nya fakta på bordet att lägga tilläggsbudgetar om så krävs. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att i dag lova ut stora belopp när vi inte vet hur vi hamnar. Kanske hösten 2009 blir ännu besvärligare, och då är det tomt i ladorna. Jag tror att vi ska hålla i pengarna i dag och följa läget. Det gör regeringen. Den följer hela tiden utvecklingen och ser hur det blir.
Herr talman! Jag vet inte om jag hängde med helt. Jag vet inte vilka utlovade stora belopp du talar om. Jag pratar om inriktningen på de 8,3 miljarder som regeringen har aviserat. Inriktningen på dem är fel och leder inte till de åtgärder som i dag behövs. Sedan behövs dessutom ytterligare nivåer. Även om delar av den ökning av socialbidragen vi kommer att se framöver skulle handla om nyanlända flyktingar frågar jag dig om just de delar som beror på er politik, de delar som beror på att man har sabbat trygghetssystemen och att många människor står utanför a-kassan. Kan vi inte diskutera den delen? Ni får väl ändå stå till svars för er politik! Din analys att ni inte vinner på det delar jag. Men ni får ändå diskutera er politik. Jag kommer att fortsätta att göra det här i kammaren fram till hösten 2010. Det kan jag lova. Jag vill veta vad du kan svara på den del som rör er politik. Om vi nu lämnar det här med flyktingar - är ni beredda att försöka göra någonting som underlättar för kommunerna och som gör att problemen minskar och att kommunerna kan stå bättre rustade att möta lågkonjunkturen?
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande vill jag inte utesluta någonting när det gäller att komma med extra bidrag till kommuner eller något annat. Men ingen vet hurdan utvecklingen blir. Vi måste följa det noga. Vi satsar nu 8,3 miljarder som har aviserats i en tilläggsbudget. Det innebär förstärkt coachning med 1,1 miljarder, aktiveringsåtgärder, arbetspraktik, nystartsjobb, förstärkning av yrkeshögskola och förstärkning av yrkesvux. Arbetsförmedlingen får extra förvaltningsresurser, och vi gör en infrastruktursatsning på 400 miljoner för att komma till rätta med underhåll på vägar och järnvägar. Allt det här gör vi. Det är åtgärder som kommer att hjälpa till att dämpa lågkonjunkturen.

Herr talman! Den kris vi nu upplever är unik i sitt slag eftersom det är den första genuint globala kris som världen skådat. Årets Nobelpristagare i ekonomi, Paul Krugman, hävdar att det kommer att krävas en hel del kreativitet för att komma till rätta med problemet. En väl fungerande ekonomi bygger på förtroendet mellan aktörer på marknaden. Detta beroende har dock rubbats i grunden av finanskrisen. Det ömsesidiga beroendet har blivit uppenbart. Från en dag till en annan spred sig effekterna av krisen som ringar på vattnet. Den avgjort viktigaste frågan på dagordningen har därför varit att gripa sig an problemets kärna, det vill säga finansmarknadens funktionssätt, kreditåtstramningen och den stora osäkerhet som råder. Endast genom förbättrad likviditet och återskapat systemförtroende kan hushåll tyngda av försämrade jobbutsikter och fallande bostadspriser, och företag som inget hellre vill än att satsa framåt men har brist på kapital, få den injektion och stimulans de behöver för att konsumera, investera och anställa igen. I oktober presenterade regeringen en stabilitetsplan som bland annat innefattade garantier för bankinlåning, möjlighet för likviditetsstöd och hantering av banker med solvensproblem. I november presenterades en proposition som ska trygga möjligheten till upplåning för svenska exportföretag som drabbats hårt av internationella kreditgivare som i praktiken försvunnit från den svenska marknaden. Dessa åtgärder är viktiga och nödvändiga, men de räcker inte. Därför agerar regeringen nu i EU för att villkoren för utlåning ska bli mer generösa och avgifterna ska sänkas. De finansiella marknaderna är blodomloppet i vår ekonomi. Därför är bestämmelser som omfattar alla banker och institut angelägna för att lösa krisen. En väl fungerande kreditkanal är dessutom en förutsättning för att penningpolitiken ska få genomslagskraft. Riksbanken har sänkt reporäntan i flera steg under hösten och senast med 175 punkter till 2 procent. Det är en mycket välkommen stimulans. Finansinspektionen har till uppgift att säkerställa att denna kommer hushåll och företag till del. För att stärka den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden presenterade regeringen i början på december en treårssatsning för jobb och omställning. Satsningen innefattar bland annat stöd till arbetslösa, förstärkning av yrkesvux och yrkeshögskolan och satsningar på infrastruktur och ROT-avdrag. Att fokus är på att få människor i arbete är lika självklart i låg som högkonjunktur. Utöver detta har ett fordonspaket - som diskuterades här i kammaren i går och som det beslutats om - presenterats innehållande kreditgarantier, undsättningslån samt forsknings och utvecklingsverksamhet. En kapitalstärkning till Almi för att förbättra småföretagens möjligheter till krediter bör också nämnas liksom statliga kreditgarantier för bostadsbyggandet. Tillsammans med budgeten för 2009, som enligt EU-kommissionen är den mest expansiva i Europa, innebär de satsningar och åtgärder som tagits fram en stimulans på över 70 miljarder kronor. Det är en kraftfull stimulans som tydligt visar att vi tar krisen och de dystra konjunkturutsikterna på allvar. Vi är dessutom beredda att satsa mer om så visar sig vara nödvändigt. Det är dock fortsatt viktigt att göra rätt saker, spara på krutet och vidta åtgärder vid rätt tidpunkt. Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna och ramverket för den ekonomiska politiken är helt centrala för förtroendet och trovärdigheten. Genom att ta ansvar skapar vi utrymme för handlingskraft i dag och framöver. Herr talman! Den pågående finanskrisen kommer tillsammans med en konjunkturnedgång att påskynda strukturomvandlingen i svensk ekonomi och sannolikt få effekter inte bara i industrin utan även i tjänstesektorn. Det kan komma något ur krisen som också kan vara gott. Det visar erfarenheter från 1990-talet som resulterade i mål och regler för offentliga finanser, en oberoende riksbank med inflationsmål, en reformerad offentlig sektor, avreglering och EU-medlemskap. Dagens kris kommer på samma sätt att göra oss lite klokare och förhoppningsvis resultera i nya åtgärder och system som långsiktigt stärker vår tillväxt och gör att fler kommer i arbete. För det krävs ansvarstagande och handlingskraft. Jag yrkar bifall till utskottets formuleringar och skrivningar.

Herr talman! Centerpartiet och Socialdemokraterna har gemensamma erfarenheter av att komma ut ur en situation med gigantiska underskott och med gemensamma tag jobba oss upp till att få överskott i de offentliga finanserna. Det gjorde vi i mitten på 90-talet när vi röjde upp efter den borgerliga regeringens äventyr de första åren på 90-talet. Jag har stor respekt för Centerns syn på den ekonomiska politiken. Den brukar vi dela tillsammans. Jag blir därför extra besviken över den första delen av mandatperioden. De första två åren innebar dessa gigantiska skattesänkningar. De resurserna hade behövts för att ha goda trygghetssystem och försäkringar när vi nu går in i en recession. Det är en recession som på många sätt är skapad av en skarp nedgång i världsekonomin. Det är 500 000 som har lämnat a-kassan. Centerpartiet har varit med och drivit fram de regler som gör att dessa människor står helt utan skydd. Jag kan inte tro att centerrörelsen tycker att det är en situation som man är stolt över. Jag vill fråga Åsling om han ångrar insatserna, är beredd att backa tillbaka bandet och återställa arbetslöshetsförsäkringen. Vi kommer att behöva den. Det behövs i tider av mycket skarp ekonomisk nedgång att människor kan känna en grundläggande trygghet. Ett annat område som jag känner oro för och där jag vet att Centerpartiet har haft ett starkt engagemang är småföretagen. Vi har tillsammans med andra partier i oppositionen föreslagit att vi riktar en lättnad i arbetsgivaravgifterna till de minsta företagen och ger en hjälpande hand nu när konjunkturen går så skarpt nedåt. Jag är särskilt orolig för småföretag i tjänstesektorn. De har inte stora marginaler och stort eget kapital att möta en skarp konjunkturnedgång. Där har Centerpartiet bidragit till att höja arbetsgivaravgifterna. Är ni beredd att backa på denna punkt och återgå till riktade lättnader för de minsta företagen?
Herr talman! Tack, Thomas, för dina frågor. Vi har tillsammans, som du mycket riktigt sade, varit med och byggt upp det ramverk för den ekonomiska politiken vi nu jobbar efter. Det är klart att såväl Centerpartiet som alliansen värnar det fundament som är lagt för att skapa stabilitet och trovärdighet i den offentliga ekonomin. När det gäller situationen på den svenska arbetsmarknaden befann vi oss i ett läge med stark ekonomisk utveckling i en högkonjunktur. Det var en situation där näringslivet behövde mer arbetskraft och det var en efterfrågan på arbetskraft. Då var det också rimligt införa förändringar för att stimulera människor att komma i arbete. Den arbetskraftsutveckling som skedde gjorde att fler människor kom i sysselsättning under två år. Den berodde dels på konjunkturen, dels på att politiken har stimulerat utvecklingen. Jag ska villigt erkänna att den socialdemokratiska politiken innehöll vissa starka incitament till den utvecklingen. Vad ni däremot misslyckades med, Thomas Östros, var att minska utanförskapet som var gigantiskt när regimskiftet skedde för över två år sedan.
Herr talman! Var lite försiktigt med det här med utanförskapet, Per Åsling! Det kommer i kapp också Centerpartiet. Utanförskapet är större nu än det var för ett år sedan. Jag räknar med att du också ser att utanförskapet kommer att öka de kommande åren. Vi har redan nu en arbetslöshet som i antal personer är större än i november 2006. Det är sannerligen inte en stor vinst för alliansens politik som vi har sett, utan det är snarare stora begränsningar som alliansens politik har inneburit. Tycker du att det är rimligt att den politik ni har sjösatt knuffade ut 500 000 människor ur försäkringen? Jag kan inte tro att centerrörelsen, djupt förankrad ute på landsbygden där många människor lever i en verklighet som innebär att de får det tufft under lågkonjunktur, skulle tycka att detta är bra och rimligt. Det tror inte jag. Socialbidragen ökar nu kraftigt i kommunerna. Vi vet ju att många centerpartister är ledande krafter ute i våra kommuner - de som står för verkligt höjda socialbidragskostnader. Därför kan det inte vara Centerpartiets politik att säga att det har blivit en framgångsrik utveckling när socialbidragen ökar i 65 procent av landets kommuner. Någonting är fel med politiken. Ni har haft två år på er att genomföra den, och då ökar socialbidragen. Dessutom har vi småföretagen, Per Åsling. Jag var med i den valrörelse då Centern lovade sänkta arbetsgivaravgifter till landets småföretag. De har fått höjda arbetsgivaravgifter med nästan 40 000 kronor om året. Det gäller särskilt småföretagen i tjänstesektorn - restaurangerna, hotellen och den lilla taxirörelsen. De känner sig grymt svikna av ett parti som hade en hög svansföring i småföretagarfrågorna. Det gäller särskilt Per Åsling, som jag känner så stor respekt för i hans egenskap av egen företagare och med den erfarenheten. Är du beredd att backa också på den här punkten?
Herr talman! Jag börjar med arbetsgivaravgifterna, Thomas Östros. Den generella sänkning som gällde tidigare kostar mycket. Det visade dåvarande Riksdagens revisorer; varje arbetstillfälle kostade ca 1 1⁄2 miljon. Det var systemets baksida. Jag tycker att det är viktigt att arbetsgivaravgifterna sänks. Jag tycker därför att det är bra att regeringen i årets budget gör en sänkning på 1 procent och att den sänkningen också kommer den offentliga sektorn och den offentliga sidan till del. Det gör att den tillför landsting och kommuner i storleksordningen 3 miljarder. Andra sänkningar på arbetsgivaravgiften som är riktade till unga blir ungefär på motsvarande nivå. Det här var ett första steg. Jag tror att det är en viktig signal till företagen i det konjunkturläge vi befinner oss nu. När det gäller Centerpartiets syn på utanförskapet eller människor som nu har hamnat utanför trygghetssystemen delar jag den uppfattning som Stefan Attefall här har framfört. Det är viktigt att vi nu följer utvecklingen. Regeringen har pekat på en rad åtgärder som kommer efterhand där det visas att insatser måste göras. Min talartid är nu slut, så jag klarar därför tyvärr inte av att utveckla det här mer.

Herr talman! Läget är mycket allvarligt i svensk ekonomi och i världsekonomin. Det har dagens siffror från Konjunkturinstitutet bekräftat. Jag ska emellertid börja med att lägga mitt manus åt sidan för att ta Thomas Östros i örat. Jag tycker att Thomas Östros driver en vulgoretorik när han hela tiden glider mellan två beskrivningar. Den första beskrivningen innehåller ett citat från Anders Borg om att det tar två år innan regeringens politik slår igenom. Det har Anders Borg sagt. Sedan låter Thomas Östros insinuera att fallande bruttonationalprodukt, sämre offentliga finanser och färre jobb beror på regeringens politik. I nästa ögonblick och i nästa stycke går han in och diskuterar situationen i USA och den internationella ekonomin och konstaterar att det är en fullständigt genomgripande förändring som har skett under det senaste halvåret. Den här glidningen är vulgoretorisk. Thomas Östros återkommer ständigt till att insinuera att det är regeringen som har startat bolånekrisen. Han säger ju inte det, men implikationen är att konsekvenserna för Sverige beror på regeringens politik. Oppositionen har tagit initiativ till denna debatt i och med de tre motionerna, och det tycker jag i och för sig är bra. Samtidigt är det genomgående temat att det är en passivitet från regeringens sida. Det är själva motivet. Men nu är det en annan typ av kritik vi möter. Vi hörde Sonia Karlsson tidigare här och vi har sett en KU-anmälan från Hans Hoff. Nu gäller kritiken att det går för snabbt. De förslag som har arbetats fram med stor hastighet under hösten har tydligen inte varit tillräckligt omsorgsfullt förberedda. Kritiken förs fram mot att det inte har varit en samlad budgetbehandling. Det finns ännu inte någon sann bild av åtaganden och garantier, menar man. Det är en allvarlig kritik om den vore sann. Men innebörden är både från Hans Hoff och Sonia Karlsson är: Var god vänta! Om vi skulle ta era råd på allvar skulle vi vänta med era åtgärder. Ni välkomnar dem, men ni KU-anmäler dem. Det är opportunistiskt, herr talman. Ta bara besluten om billånen på upp till 20 miljarder kronor! Om man hade följt den kritik som nu förs fram hade besluten om de lånen inte kunnat fattas förrän i februari mars, det vill säga om två tre månader. Denna försening hade naturligtvis skadat svensk fordonsindustri. Självfallet är det bättre med ett något otydligare beslut nu än ett detaljjusterat beslut om flera månader. Om vi hade gjort som kritikerna nu inom socialdemokratin argumenterar för hade fler människor hunnit bli arbetslösa innan besluten hade fått verka. Färre hade blivit sysselsatta i framtidsinriktat arbete i svensk fordonsindustri. Om den här vänta-och-se-linjen hade gällt beträffande det forsknings och utvecklingsbolag som det beslutades om i går hade det sinkat ett regeringsbeslut med tre fyra veckor minst. Det hade dröjt till långt efter helgerna. Det hade varit dåligt. Det hade varit dåligt för människorna runt om i landet som hade fått finna sig i en större osäkerhet och ovisshet om framtiden. I stället, med regeringens inriktning på snabba motåtgärder mot krisen, kan nu planering och framåtsyftande arbete omedelbart sätta i gång och regeringen successivt under 2009 komma tillbaka med mer i information och fler beslut. Med den inställning som finns i KU-anmälan och i Sonia Karlssons inlägg här tidigare till undsättningslånen - tänk bara namnet undsättningslån - som vi beslutade om i går hade det inte blivit någon undsättning. Det hade kanske blivit undsättning om en eller en och en halv månad, och då hade det kanske varit för sent. Det kan visa sig vara för sent för Saab och Volvo då. Jag tror att man får besluta sig från Socialdemokraternas sida för om vi är passiva eller om vi är för snabba. Välj vilket ben ni ska stå på! Ni kan inte stå och vackla fram och tillbaka på det sätt som ni nu gör. Det är inte trovärdig. Ni är opportunister; ni vill rida på båda hästarna samtidigt. Men samtidigt faller ni om inte mellan stolarna så i alla fall mellan hästarna. Vad vill ni egentligen med dessa dubbla budskap om att regeringen är både för långsam och för snabb? Östros mantra under hela hösten om passivitet är nu effektivt dementerat inte bara av oss på regeringssidan utan också av Sonia Karlsson och av den KU-anmälan som Hans Hoff inlämnade i går. ROT-avdraget som alla känner till och som det kom ett beslut om hade inte heller kunnat starta om vi hade varit passiva. Nu vet ett antal byggare och fastighetsägare att de har kunnat lägga ut beställningar med ROT-avdrag från i början av december och i allt arbete som sker därefter. Med er senaste linje om passivitet och att vänta och se hade det inte varit möjligt. Då skulle man sitta och vänta på ett makroekonomiskt prognosarbete och nya budgetprognoser innan man vidtog någon åtgärd. Herr talman! Tiden går och jag ska undvika att dra över alltför mycket. Låt mig säga att det som jag har slagits av under den här debatten är att den gamla sanningen om att Sveriges offentliga finanser är extremt konjunkturkänsliga är totalt bortglömt av oppositionen. De siffror som har kommit på detta område i dag är skrämmande. Jag trodde faktiskt inte att de fortfarande var så konjunkturkänsliga. Jag satt här i bänken och gjorde en del överslagsberäkningar. Konjunkturinstitutets siffror visar att de offentliga finanserna förbättrades med 83 miljarder 2007, i år med 26 miljarder och nästa år försämras de med 30 miljarder. Det är ett omslag på 113 miljarder. Det beror inte på regeringen utan på den internationella finanskrisen. Ekonomistyrningsverkets beräkningar av de så kallade statens finanser, jag är inte på det klara med hur de har definierat detta begrepp, visar ett omslag mellan 2008 och 2009 på 176 miljarder. Det är skrämmande tal. Det måste vi ta hänsyn till i vår ekonomiska politik. Man kan inte bara blåsa på och låtsas som om det finns hur mycket pengar som helst. Jag vet att Socialdemokraterna nu har slagit sig ihop med Lars Ohlys sedelpress. Nu har det tydligen utvecklats till ett helt tryckeri, men det accepterar inte vi på regeringssidan.

Herr talman! På tal om vulgodebatt tror jag faktiskt att det skulle bli bättre om du håller dig till manus, Carl B Hamilton. Jag skulle vilja ställa en fråga. Den handlar om något som inte har varit upp så jättemycket, nämligen ROT-avdraget. Jag skulle vilja veta hur du ser på det. Regeringen har aviserat att införa ett ROT-avdrag eller åtminstone komma med ett förslag om ett ROT-avdrag i januari. Men det ska inte omfatta hyresrätter. Det är en helt obegriplig slutsats. Det finns ett väldigt stort behov av ombyggnation just i flerbostadshusområden, i hyresrätter och i miljonprogramsområdena. Om man satsar stort på ombyggnation i miljonprogramsområdena finns det en väldigt stor möjlighet till energieffektivisering och att samtidigt skapa jobb i byggsektorn. Det är en väldigt arbetskraftsintensiv åtgärd. Jag skulle vilja fråga Carl B Hamilton vad det är som gör att ni inte tycker att hyresrätter ska omfattas. Vad är det som gör att ni väljer att inte ta den möjligheten att både spara energi och skapa väldigt många arbetstillfällen? Är det möjligtvis ett sådant område där ni tycker att pengarna gör väldigt lite nytta?
Herr talman! ROT-avdraget är permanent, och man kan möjligen fråga sig om det är en bra konjunkturåtgärder, men det har också den strukturella inriktningen att man ska göra svarta jobb vita. Det är en viktig förklaring till att den här åtgärden nu införs, och den är permanent. Jag tycker att Mikaela Valtersson kan lägga märke till att de åtgärder som hon förespråkar kan finansieras även för framtiden. Vi har valt att lägga in detta i systemet med hushållsnära tjänster. En viktig skillnad mellan oss och andra är att vi tycker att det är väldigt viktigt att man har det i det systemet. Sedan gäller det detta med energieffektivisering i fastigheter. Jag har sysslat en del med klimatfrågor. Jag håller helt och hållet med Mikaela Valtersson, men man måste kanske börja en annan ända, och där skulle man ha börjat för länge sedan. Det gäller att vara mycket mer specifik när det gäller hur man bygger och renoverar fastigheter för att åstadkomma detta så att det blir lönsamt att ägna sig åt denna typ av investeringar. Jag tror inte att ROT-avdrag rakt av generellt är en särskilt effektiv metod för detta. Jag tror att man ska ha mer riktade och specificerade insatser där man talar om vilka åtgärder det är man vill finansiera. Att renovera ett badrum är inte särskilt klimatbefrämjande, men när det gäller frågan om hur man värmer en hyresfastighet eller en vanlig fastighet är det helt andra saker som kommer upp.
Herr talman! Jag har stor respekt för att man vill förändra så att svarta jobb blir vita, men då är fortfarande frågan: Gäller inte det i hyresrätter och miljonprogramsområden? Jag förstår inte riktigt. Där finns det en enorm potential som verkligen skulle ge många arbetstillfällen. Gäller inte den ekvationen där? Det är säkert så, som Carl B Hamilton själv säger, att det är systemet med hushållsnära tjänster som skiljer er från andra. Så är det nog. Ni har valt att avisera ett ROT-avdrag som ingår i konstruktionen med hushållsnära tjänster. Man hade kunnat säga att vi skulle göra det nu, på en gång, och sedan komma med ett nytt förslag om en månad med en ny konstruktion som också gäller flerbostadshus och hyresrätter för att kunna åstadkomma både energibesparingar och arbetstillfällen på det område där det finns en stor kraft och en stor potential. Jag håller med om att det behövs många andra saker för att nå energi och klimatmål. Därför har vi lagt fram ganska omfattande förslag i en partimotion. Det handlar om att man behöver ändra byggreglerna och energiförbrukningen per ytenhet. Man behöver göra det samtidigt som jag tror att man måste ge morötter i form av till exempel miljöinriktade ROT-avdrag och energieffektiviseringsstöd. Om man gör det samtidigt kan man få en väldigt bra utveckling där man når klimat och energimål samtidigt som man möter lågkonjunkturen och skapar jobb.
Herr talman! Jag är övertygad om att svartjobben är betydligt vanligare när fysiska personer upphandlar byggtjänster än när byggföretag, som skulle vara aktuella när det gäller miljonprogramsområdena, gör det. Jag tror att det är helt olika typer av byggare som är aktuella härvidlag. Därför är det motiv som jag anger giltigt. Jag vill inte utesluta att man vidtar särskilda åtgärder, inte minst när det gäller energieffektiviseringar, i framtiden för att åstadkomma detta i byggnadsbeståndet. Däremot tycker jag inte att ROT-avdrag är en träffsäker metod för att åstadkomma just det. Det går ju till alla typer av renoveringar, reparationer och underhåll.

Herr talman! Carl B Hamilton var överraskad över att statsfinanserna var så känsliga för konjunkturerna. Vi har ju valt här i Sverige att lösa våra gemensamma problem tillsammans, Carl B Hamilton, och därför har vi också en stor offentlig sektor. Det betyder att vi delar både risker och tillgångar utifrån de behov som finns i väldigt stor utsträckning. Det andra alternativet är att man låter den enskilda plånboken ta bördan och risken i stället. Då blir det väldigt orättvist, och det är väl det som har hänt nu under er regeringstid. Socialförsäkringssystemen har blivit kraftigt försämrade. Det gäller bland annat sjukförsäkringen och a-kassan. Tidigare har Folkpartiet varit en fanbärare i försvaret av socialförsäkringarna. Nu har ni lämnat den linjen, och i stället överlåter ni till arbetslösa att själva ta en mycket större börda vid arbetslöshet i stället för att vi delar den tillsammans. Samma sak gäller de sjuka. Många gånger är det dessutom kvinnor som är sjuka. De har slitit ut sig i den offentliga sektorn på grund av att den har varit för dåligt finansierad så att organisationen har blivit väldigt mager. Hur känns det, Carl B Hamilton, att bedriva en sådan politik? Ni gick ju till val på att ni skulle stärka sjukförsäkringen när ekonomin tillät det, när sjukförsäkringen skulle gå med överskott. Sedan hoppade ni över att den redan gick med överskott 2006. Det är faktiskt så att sjukförsäkringen har gått med överskott med 11 miljarder 2007, 8 miljarder 2008 och beräknas gå med 10 miljarder i överskott nästa år. När tänker ni reparera och förbättra sjukförsäkringen så att inte den enskilda, sjuka människan själv ska behöva bära omkring på den stora bördan?
Herr talman! Jag trodde att Ulla Andersson skulle ta upp det här med bankerna, så jag vill bara säga inledningsvis att Nordbanken var en statlig bank som gick med väldigt stora förluster en gång i tiden och som var en del av den förra bankkrisen. Nu är det riktigt, som Ulla Andersson säger, att har man en stor offentlig sektor så har man också konjunkturkänsliga offentliga finanser. Det är väldigt svårt att undvika. Men just därför har den här regeringen och även tidigare regeringar i Sverige varit väldigt noga med att ha ett överskottsmål som har varit väl tilltaget, 2 procent av bnp. Det jag vill understryka nu är att den här konjunkturkänsligheten förefaller vara lika stor i dag som den var tidigare, för de reformer som man ändå har gjort beträffande budget och hanteringen av de offentliga finanserna har inte klarat av detta, utan vi går in i en ny situation. Vi får vara otroligt försiktiga så att vi inte än en gång hamnar i stora underskott. De stora underskotten förra gången berodde inte på, skulle jag vilja hävda, att den dåvarande regeringen - jag satt med och var ansvarig, så det är väl att jag säger det - var slarvig eller slösaktig. Det berodde på att vi hade en inhemskt orsakad bankkris med bland annat Nordbanken som var en statlig bank. Jag vill gärna ha sagt det. Kom ihåg konjunkturkänsligheten!
Herr talman! Jag blir lite förvånad när du, Carl B Hamilton, undviker att svara på mina frågor. Du pratar om att de fortfarande är konjunkturkänsliga trots de reformer vi har gjort. Det är ju så att de reformer den här regeringen faktiskt har åstadkommit delvis är att minska intäkterna väldigt mycket till statsbudgeten. Ni har valt att sänka skatten med ungefär 100 miljarder. Det betyder ju någonting. Man väljer att finansiera detta genom nedskärningar i bland annat sjukförsäkringen och a-kassan, vilket i sin tur betyder att den enskilde individen får bära en mycket större börda. Nu är sjukförsäkringen omgjord, så nu vid nyår kommer ganska många människor att tvingas ut utanför sjukförsäkringssystemet och tvingas till kommunernas socialkontor i stället, och det kan ju inte vara i linje med Folkpartiets syn på hur socialförsäkringssystemet borde fungera. Dessutom har ni sänkt ersättningsnivåerna kraftigt i sjukförsäkringen och inte heller förbättrat de rehabiliteringsinriktade insatserna på det sätt som skulle behövas. Det ni har gjort är alltså att kraftigt minska intäkterna till statsbudgeten, ni har minskat utgifterna på de kanske mest känsliga områdena, det vill säga a-kassan och sjukförsäkringen och ni står här och pratar om ordning och reda i statsfinanserna och en ansvarsfull ekonomisk politik. Är det ansvarsfullt att vidta de här åtgärderna? Och när tänker ni verkställa era vallöften att reparera sjukförsäkringen?
Herr talman! Det är välbekant att Folkpartiet kämpade för höga ersättningsnivåer i sjukförsäkringen och att man ingick en kompromiss. Ulla Andersson får väl vänja sig vid tanken på att man faktiskt kommer att få kompromissa när Ulla Andersson tillsammans med de andra två partierna ska arbeta fram en regeringsplattform, eller vad ni kallar det - valplattform får det ju inte heta. Det är väl bra träning. Man kan väl också stoppa in ett annat träningsmoment, nämligen att ni får se till att den budget som ni lägger fram har samma utrymme som era två partner i framtiden. Huvudpoängen i mitt försvar för socialförsäkringssystemet är att en förutsättning för att de systemen ska finnas och vara bra och tillräckligt generösa är att man har en väldigt stor andel av befolkningen i arbete. Arbetslinjen är A och O. Hoppar man över det första ledet och bara koncentrerar sig på det andra ledet, nämligen förmånen att utan att diskutera fokusera på hur välståndet ska skapas, då har man grävt välfärdssystemets grav. Vi har försökt värna systemet genom vår starka betoning av arbetslinjen - att se till att så många människor som möjligt tidigt kommer in i arbetslivet, att de som är utlandsfödda i större utsträckning kommer in i arbetslivet och att människor gärna arbetar längre än vad de gör för närvarande så att den faktiska pensionsåldern höjs. Vi vill inte att människor som redan arbetar väldigt mycket ska springa som skållade råttor i sjukvårdskorridorerna och arbeta mer, utan det är snarare så att en större andel av befolkningen ska arbeta heltid, komma in tidigare i arbetslivet och lämna arbetslivet senare. Och som sagt var: De som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden måste komma in i större utsträckning. Det är på det sättet som välfärdssystemen kan räddas för framtiden.